Herr talman! Även vi i riksdagen har provat den här formen av att se varandra i ansiktet. Jag vill gärna säga att jag menar att distansundervisning är någonting mer än så. Den kräver en utveckling av pedagogiken. Det är inte bara att filma varandra och skicka över bilderna. De som nu har någon sorts projekt som hänger i luften, får de veta att de behöver utveckla sina projekt? Får de någon anvisning om hur det bör gå till? Jag tror att det är viktigt att återföringen av information kommer till stånd. Jag var nästan inne på att fråga vad regeringen tänker göra med de 22 miljoner som finns kvar. Man kan möjligen spara dem till nästa år. Jag tycker inte att man skall satsa pengar på dåliga projekt, det är inte alls det jag säger. Däremot tycker jag att det är oerhört angeläget att man försöker använda dem så gott det går, eftersom det troligen finns utbildningsvilliga människor som bor litet långt från högskolor. Förekommer det någon sorts uppsökande verksamhet för att rekrytera, eller hur har rekryteringen till distansutbildningen gått till?
Herr talman! Vi avser nu att gå tillbaka till de högskolor som ännu inte fått projekt bifallna dels med besked om detta, dels med en uppmaning att fortsätta arbetet. Jag skulle dessutom vilja ha en viss speciell typ av uppsökande verksamhet för att få fram goda utvecklingsidéer. Dessutom skulle jag gärna vilja inbjuda andra än högskolorna själva att ta initiativ för att utveckla pedagogiken. Jag har vid tidigare tillfällen när jag tillfrågats om detta sagt att ett sätt att utveckla pedagogiken är att låta högskolorna ta kontakt med t.ex den informationsteknologiskt inriktade industrin. Jag skulle också vilja pröva att vända på steken och lägga dragkraften hos den informationsteknologiska industrin för att i samarbete med högskolorna utveckla ny teknologi för undervisning. Sedan får vi jämföra resultaten. Jag tror att det finns en utvecklingsprocess som bara är i sin linda, som jag antydde tidigare. Jag vill använda de resterade resurser som finns kvar från det här året och de som finns för nästkommande år till att stimulera den processen på bästa möjliga utvecklingskraftiga sätt.
Herr talman! Jag har inga särskilda invändningar mot detta. I dag tar det mycket tid för högskolorna att syssla med diverse ansökningsprocedurer när det gäller forskningspengar och liknande. Jag tror att det är oerhört angeläget att de får veta hur de skall hantera situationen. Det är ganska jobbigt för dem om de bara blir hängande i luften och inte får veta vad som har hänt när de har lagt ner all denna kraft och tid på ansökningsprocedurer. Låt mig sedan nämna något om den pedagogiska utvecklingen. Kompetens i vuxenutbildning finns ju i landet. Den bör kunna användas i de här sammanhangen.

Herr talman! Berit Löfstedt har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att den yrkestekniska utbildningen skall kunna bibehållas och utvecklas. YTH, är en del av all den fortbildning och vidareutbildning som universitet och högskolor anordnar. Låt mig först ta upp förslaget om förändringar i studiestödet. Uppföljningar visar att många som gått igenom YTH har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och högre lön. Det finns skäl att anta att YTH ger lika god ekonomisk avkastning för den enskilde som många andra högskoleutbildningar. I första hand av detta skäl har regeringen i årets budgetproposition föreslagit att det särskilda vuxenstudiestödet inte längre skall utgå till YTH-studenter. Dessa studenter kommer härmed att likställas med övriga studenter. När det gäller YTH:s framtid vill jag framhålla följande: För Sveriges framtida konkurrenskraft är det nödvändigt att stärka och utveckla den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen. 1993/94:177) lämnat förslag i den riktningen. En särskild utredare skall nu tillsättas med uppgift att vidareutveckla förslaget. Självfallet kommer kvalificerad yrkesutbildning vid universitetet och högskolor även i fortsättningen att spela en viktig roll för kompetensutvecklingen i landet. Jag utgår från att såväl universitet och högskolor -- särskilt de mindre och medelstora i vars profil sådana kan ingå -- som näringsliv har intresse av att behålla och vidareutveckla högre yrkestekniska utbildningar.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern även för svaret på den här frågan. Det finns ett par ord som används mycket ofta numera. Det är ''konkurrenskraft'' och ''kompetenshöjning''. De återkommer också i svaret på den här frågan. Regeringen har talat mycket om kompetenshöjning under en lång tid. Detta handlar inte bara om ungdomar som skall få en bättre grundutbildning i högskolan. Det handlar också väldigt mycket om att kunna tillvarata yrkesverksamma äldre människors vilja till utbildning samt att bygga på den erfarenhet som de har. Jag menar att yrkesteknisk högskoleutbildning är ett redskap som vi redan har för detta. Det är till råga på allt ett bra redskap. Vart man än vänder sig i landet säger man på högskolorna att de kommer att tvingas att lägga ner den här utbildningen eftersom de inte kommer att få några studenter till den. Det är detta som gör mig orolig. Vad gör utbildningsministern om det inte kommer några studenter? Det hjälper ju inte att säga något om att man vill utveckla osv. om det inte kommer studenter.
Herr talman! Den frågeställning som Berit Löfstedt nu reser som en principfråga är egentligen långt mycket större. Den gäller inte ''bara'' den yrkestekniska högskoleutbildningen. Det handlar egentligen om hur vi skall kunna finansiera all fortoch vidareutbildning som människor i det här landet behöver. Den kan vara av yrkesteknisk natur, men den kan också vara av teoretisk eller annan natur. Medarbetare i arbetslivet kommer hela tiden att behöva ny kunskap. Jag skall ärligt och uppriktigt medge att jag inte har ett färdigt svar på den frågan. Jag tror att den finansieringsuppgift vi står inför är av mycket stor dignitet. Det handlar inte bara om någon enstaka regel i ett studiefinansieringssystem. Det handlar om hur vi i praktiken skall kunna finansiera en utbildning till per yrkesverksam person. Det handlar om att finansiera själva utbildningen, men det handlar också om att finansiera den studiesociala delen. Jag tror att vi måste finna en finansieringsform som förenar den enskilde själv, arbetsgivaren och det allmänna. I vilken kombination det skall ske kan jag tyvärr inte säga i dag. Vi har startat en diskussion inom ramen för Agenda 2000 kring precis dessa frågor. Den diskussionen böljar nu fram och tillbaka ute i samhället. Jag är hemskt nyfiken på vilket resultat den kommer fram till. Jag har dessutom bett en särskild utredare, professor Lars Söderström vid Göteborgs universitet, att i detalj ta sig an detta spörsmål för att se vad han på vetenskaplig ekonomisk grund kan berika vårt beslutsunderlag med. Jag hoppas att jag kan ha en mer definitiv uppfattning om hur denna mycket stora och viktiga uppgift skall lösas någon gång under hösten.
Herr talman! Jag håller gärna med om att vi har ett stort finansieringsproblem framför oss om vi skall kunna erbjuda människor återkommande utbildning, livslångt lärande eller vad man vill kalla det, och om människor skall kunna ta emot erbjudandet. Detta är ett oerhört stort problem. Behovet av nya kunskaper är mycket stort, och det växer snabbt. När nu detta är ett så stort problem och vi har en kompetenshöjande yrkesutbildning som just nu har en finansiering undrar jag varför vi skall ändra detta just nu. Utbildningsministern har ju inte tänkt ut något nytt att sätta i stället.
Herr talman! Det sista Berit Löfstedt hänvisar till är att vi har jämställt denna utbildning med andra utbildningar. Det tycker jag är en justering av systemet som gör de fortsatta analyserna av de finansieringsfrågor som vi har att behandla enklare. De problem som den kontinuerliga kompentensutvecklingen har att möta -- oavsett vem det gäller och oavsett form -- är dels ett totalt finansieringsbehov, dels en rättvisefråga. Vem skall få del av det allmännas kostnadsersättning för sin vidare utbildning? När man i dag granskar vad det allmänna ställer upp och betalar när det gäller kontinuerlig kompetensutveckling i någon mening finner man att det är en sinkadus vem som får möjlighet att finansiera detta via skattemedel. Samtidigt kommer andra med minst lika stora behov inte i närheten av en finansiering. Herr talman! Det är därför jag har valt att i ett något bredare perspektiv försöka reda ut vad det allmännas uppgift är och hur den skall kunna hanteras så rättvist som möjligt gentemot alla studerande som önskar mera kunskap.
Herr talman! Blir problemet enklare och situationen mer jämställd om den här utbildningen måste slå igen? Jag har litet svårt att se det. Kan den inte få leva som den gör intill dess att utbildningsministern har tänkt färdigt om den framtida, mer breda finansieringen av vuxenutbildningen? Vad gör utbildningsministern om det inte kommer några studenter till hösten?
Herr talman! Jag tror att Berit Löfstedt överdriver rekryteringsproblemet. Om vi till hösten hamnar i en situation där det inte finns någon som vill utbilda sig skall jag med stor bestämdhet återkomma för att hantera det problemet.
Herr talman! Och om utbildningsministern har sitt ämbete kvar då.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att frågan om den högre utbildningen och forskningen i Stockholmsregionen får en behandling som medger en öppen och berikande debatt före beslut. Låt mig först säga några ord om proceduren när det gäller förstudien Campus för mångfald. Jag gav själv utredningsuppdraget till denna i höstas. Eftersom vissa sakuppgifter saknats har utredningen inte kunnat färdigställas och göras offentlig förrän i mitten av mars. Sedan dess har den funnits tillgänglig på Utbildningsdepartementet och spritts till berörda. Att förstudien fått spridning innan den var färdig och offentliggjord är en sak som jag inte kan råda över. Den framtida utbildningen i Stockholmsområdet är en så stor fråga att regeringen valt att i ett tidigt skede, dvs. redan efter en förstudie, be om riksdagens godkännande för fortsatt utredningsoch planeringsarbete. Förutsättningarna och utgångspunkterna för detta arbete har regeringen på basis av bl.a. den nu aktuella förstudien nyligen förelagt riksdagen i propositionen Utbildning och forskning: Kvalitet och konkurrenskraft . Under förutsättning av rikdagens godkännande avser regeringen att tillsätta en kommitté för fortsatt utredningsarbete. Kommitténs förslag skall självfallet på vanligt sätt remissbehandlas innan regeringen presenterar några slutgiltiga förslag för riksdagen. På frågan om jag är beredd att medverka till en öppen och berikande debatt före beslut om den högre utbildningen i Stockholmsregionen kan jag således svara ett obetingat ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan, även om det kanske reser fler frågor än det ger svar. Jag måste fråga utbildningsministern vad det obetingade jaet innebär. Frågan gäller ju den framtida utbyggnaden av den högre utbildningen i Stockholm, en oerhört stor fråga, som många i regionen är intresserade av att få vara med och resonera om. Vi har nu fått en proposition utan att något underlag har presenterats i vart fall för riksdagen. Utbildningsministern säger nu att förstudien finns tillgänglig i departementet. Det är mycket märkligt, eftersom jag vid upprepade tillfällen har varit i kontakt med departementet och bett att få den. Där har man lovat att skicka över den så fort den finns tillgänglig. Det är mycket möjligt att ni har bedömt att inte riksdagen och inte ens riksdagens utbildningsutskott är s.k. berörd part i det här fallet. Men vi skall ju ändå både ha möjlighet väcka motioner med anledning av propositionen och behandla den inom mycket kort tid. Jag tycker därför att det hade varit skäl för utbildningsministern att se till att vi har ett vettigt underlag för detta. Betyder nu utbildningsministerns ja att direktiven till kommittén kommer att vara att frågan skall prövas förutsättningslöst och att kommittén inte är bunden av de skrivningar som Per Unckel har gjort i sin proposition vad gäller lokalisering, organisation och många andra frågor, där jag ändå har förstått att Per Unckel har ett och annat som han nog bra gärna skulle vilja styra och ställa med? Det som är intressant för den här regionen är ju att få vara med och påverka innan riksdagen fattar några beslut i den här frågan, beslut som binder oss vad gäller lokalisering och organisation. I annat fall tycker jag att Per Unckel har agerat precis som han sade på sin stämma i höstas att det var bra att agera: Gör det så snabbt att ingen hinner med att fundera och reagera! Om man fattar beslut kvickt, kan man få igenom det man vill. I höstas lovade Per Unckel mig att han inte skulle agera på det viset i den här frågan. Jag var nämligen rädd för att det skulle gå till precis på det här sättet.
Herr talman! Eva Johansson citerar mig som en viss större potentat än jag citerar en mycket större bok än ens en riksdagsskrivelse. Jag skall avstå från att gå in i en polemik om den saken. Det var jag som fällde uttalandet, och jag har därmed i någon mening tolkningsföreträde om uttalandets utformning och innebörd. Jag skall i stället vända åter till den fråga som denna diskussion handlar om, nämligen hur vi skall ordna den högre utbildningen och forskningen i Stockholmsregionen. Regeringen har redovisat vad regeringen anser i den proposition som jag tidigare citerade. Vi har i det sammanhanget sagt att de olika lokaliseringsalternativ som finns angivna enligt regeringens mening inte står i strid med varandra. Vi har dessutom föreslagit att 1,2 miljarder kronor ur de gamla löntagarfonderna skall anslås för ett slags grundplåt för forskningsutvecklingen inom ramen för den nya s.k. Söderstrukturen. Detta, herr talman, är regeringens uppfattning. Vi har samtidigt både i propositionen och i samtal med berörda, inklusive Eva Johansson själv, understrukit att vi självfallet under den process som skall följa fram till dess att ett slutgiltigt detaljerat förslag är färdigt, är angelägna om att finna en lösning som tillgodoser så många intressen som möjligt. Låt mig, herr talman, understryka att det i detta sammanhang finns fler intressen än bara det i och för sig viktiga inomregionala intresset i Storstockholm. Min utgångspunkt är att finna en lösning som är gagnelig för landet i dess helhet och som kan bidra till att göra Sverige mer attraktivt för företag, för studenter och för intressenter av alla kategorier som just nu tittar på vårt land och prövar dess framkomstmöjligheter.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att både utbildningsministern och jag och även alla andra i den här kammaren drivs av en vilja att skapa en attraktiv, bra och högkvalitativ utbildning såväl i Stockholmsregionen som på alla andra ställen i landet. Det råder alltså ingen motsättning på den punkten. Frågan handlar om hur vi tar oss fram till ett sådant beslut. Jag vill nu fråga utbildningsministern: Hur skall en sådan här kommitté vara sammansatt? Är utbildningsministern beredd att ge denna kommitté en bred parlamentarisk sammansättning och också låta andra intressenter från regionen ingå i den? Är utbildningsministern beredd att låta kommittén pröva också andra modeller för en utbyggnad av högskolan i Stockholmsregionen än den modell som tas upp i propositionen? Är utbildningsministern beredd att låta kommittén pröva också andra lokaliseringsalternativ än de som finns i propositionen? Vi har ju inte sett vad som finns i förstudien -- kanske finns det ännu fler alternativ där. Är utbildningsministern beredd att låta kommittén pröva också en annan utformning av den här högskoleutbildningen, t.ex. i en nätverksorganisation?
Herr talman! Eva Johansson undrar om jag är beredd att pröva en nätverksorganisation. Såvitt mig är bekant är det just en sådan organisation som diskuteras i propositionen -- det ser man om man läser vad som står där. Jag kan därför inte rimligtvis beslås med att vara emot en nätverksorganisation i det som regeringen har avlämnat som förslag till riksdagen. Jag utesluter inte att det finns också andra organisationsformer som står i överensstämmelse med de kvalitativa krav som propositionen anger. Svaret på Eva Johanssons alla frågor är alltså att regeringen är beredd att med stor öppenhet och på den grund som propositionens förslag till riksdagen utgör söka samla så många intressenter som möjligt, i denna region men också utanför den, för att i södra delen av Storstockholm skapa en högskoleutbildning som uppfyller de högst ställda internationella kraven. Jag vill sedan, herr talman, beklaga om Eva Johansson har haft svårigheter att få ut den förstudie som emellertid alla andra har haft utomordentligt lätt att få tag på. Jag kan försäkra Eva Johansson om att jag inte har instruerat Utbildningsdepartementet att negativt särbehandla hennes önskemål.
Herr talman! Jag är övertygad om att utbildningsministern inte har gjort det. Det skulle ha varit mycket uppseendeväckande om han hade gjort det. Vi är faktiskt flera som ännu inte har sett förstudien trots att vi mycket aktivt har försökt att få fatt i den, eftersom detta i allra högsta grad berör oss. Så sent som bara någon vecka innan propositionen avlämnades fanns förstudien inte tillgänglig. Det är då mycket märkligt att utbildningsministern i sitt svar säger att förstudien kom i mitten av mars. Vid den tidpunkten sade nämligen en till utbildningsministern mycket närstående medarbetare att den ännu inte fanns att tillgå. Nog om det. Det är bra om utbildningsministern nu kan garantera att det inte finns några bindningar för den organsiationskommitté som jag också tycker skall kunna komma i gång med jobbet, utan att kommittén framför sig har ett förutsättningslöst arbete. I så fall innebär det att det som står i propositionen mer får betraktas som ett exempel på vad som skulle kunna ingå men att det också kan finnas andra lösningar. Jag tycker att detta är riktigt, och jag skall med mycket stort intresse så småningom läsa direktiven till kommittén och också naturligtvis ta del av hur den är sammansatt.
Herr talman! Ibland är det svårt att göra sig förstådd. Mitt enkla svar är: Regeringens uppfattning framgår av propositionen. På den grund som propositionen redovisar inviterar vi nu berörda parter att finna en klok och framgångsrik lösning för högskoleutbildningen i Stockholm. Svårare än så är det inte -- men samtidigt heller inte enklare, eftersom det är en prövande och utmanande uppgift som organisationskommitté, regering och riksdag står inför.
Herr talman! Ja, vi är ense om att det ibland är svårt att förstå vad som sägs. Skall den här kommitténs arbete vara förutsättningslöst eller inte, utbildningsministern? Nu har utbildningsministern på kort stund haft bägge uppfattningarna. Han har sagt dels att arbetet är styrt av vad som står i propositionen, dels att kommittén får pröva också andra alternativ. Det här är angeläget för oss att få reda på. Vi står i begrepp att väcka motioner utifrån en proposition som inte är särskilt tydlig i de här avseendena.
Herr talman! Jag upprepar för tredje gången: Regeringens uppfattning framgår av propositionen. Där finns vissa uttalanden. Det finns t.ex. ett uttalande om att 1,2 miljarder kronor skall anslås. Den grunden gäller, liksom också övriga i propositionen redovisade utmaningar i södra Storstockholm. Jag säger det för tredje gången, herr talman: På den grunden är alla hjärtligt välkomna att bidra i och kring det arbete som Organisationskommittén kommer att ta initiativ till. Så är det. Jag är ledsen, Eva Johansson, men jag kommer inte längre i att klargöra vilka villkor som kommer att gälla. Resten kommer att framgå av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

Att vi i Ny demokrati inte delar Socialdemokraternas grundsyn på näringspolitiken innebär emellertid inte att vi i vissa frågor inte kan ha en samsyn. Det kommer också att framgå av bl.a. våra ställningstaganden i vissa frågor i det aktuella betänkandet. Fru talman! Jag känner mig djupt besviken över hur riksdagen hanterar näringspolitiken och möjligheterna att diskutera denna för vårt samhälle och välfärd så viktiga fråga. Näringspolitiken är visserligen, som många andra politiska områden, mångfasetterad till sitt innehåll. Vi får sällan, emellertid, tillfälle att diskutera helhetsbilden, med dess ingredienser av skatte och arbetsmarknadsfrågor, konkurrenslagstiftning, exportfrämjande åtgärder, småföretagsproblem, innovationsklimat etc. Näringspolitiken är ändå navet i den svenska ekonomin. Alla partier är överens om att tillväxten i svensk industri är avgörande för vårt trygghetssystem och för möjligheterna att få en bättre balans i statsbudgeten. För att åstadkomma en hög aktivitet i samhällsekonomin finns inga genvägar. Det går inte att ingripa för mycket i enskilda branschers och företags förhållanden. Det är de allmänna förutsättningarna som måste vara utformade så att det finns incitament att starta och driva företag. Sverige har under många år av socialdemokratiskt styre genomsyrats av en som jag uppfattar det rent företagsfientlig inställning. Dessutom har konkurrensen varit -- och är fortfarande -- hämmad av en enorm offentlig sektor och av förekomsten av monopol och oligopol. Se bara på banksektorn! Där håller bristande konkurrens räntemarginalerna uppe och medverkar till kreditproblem för många småföretagare. Genom medverkan från Ny demokrati har ett antal skattelättnader som främjar nyföretagandet kunnat genomföras. Dubbelbeskattningen av aktier slopas, reavinstskatten halveras, periodiseringsfonder och mer lika skatter för enskilda företag och aktiebolag genomförs, samt kvittning av underskott mot inkomst av tjänst etc. Detta har redan börjat speglas i synliga ökade investeringar och fler nya jobb. I alla dessa sammanhang har socialdemokraterna röstat mot det genomförande som stimulerar just småföretagarna, dem som man här i kammaren säger att man vill värna. Det är ett mycket underligt resonemang. Men det finns en rad andra åtgärder som också borde genomförts enligt Lindbeckkommissionens förslag, främst inom bank och finanssektorn. Men tyvärr har regeringen hänvisat ekonomikommissionens förslag till byrålådan. Bure och till en industri och nyföretagarfond. Atle och Bure med sina riskkapitalbolag har inte fungerat på det sätt som Ny demokrati förväntat sig. På den punkten har vi faktiskt en samsyn med socialdemokraterna. Kapitalet har visserligen förvaltats väl, men det har inte kommit de medelstora och små företagen till del, vilket var meningen. Industri och nyföretagarfondens arbete här däremot medverkat till många nyföretagsetableringar och nya projekt som inneburit nyskapade jobb. Vad gäller omorganisationen av utvecklingsfonderna ser vi fram emot en kompetensförstärkt produktrådsverksamhet. Vi hoppas att det blir av och kommer att genomföras i snabb takt. Utskottet har också här enats om utökade medel för en kompetensförstärkning och utbyggnad av produktråden och en utökad konktakt med SUF, Svenska uppfinnareföreningen -- detta inom en rätt blygsam kostnadsram på 5 miljoner kronor. I avvaktan på regeringens förslag om innovationsstöd har Ny demokrati avstått från att driva frågan om ytterligare satsningar på exempelvis produktråden. Det gäller även en rad övriga innovationsfrämjande åtgärder. Vi ville, i motsats till Socialdemokraterna, vänta och se; vad kommer att hända? Det har nu hänt. Det förslag om innovationsstöd som regeringen har presenterat anser vi är helt otillräckligt. Jag kommer att säga mer om detta i samband med behandlingen av det aktuella betänkandet i den frågan. Vi kommer att utveckla det mycket mera i detalj, och vi kommer att ställa många krav och framföra synpunkter på den mycket generella och alltför förenklade syn som regeringen har när det gäller att tackla hela innovationsbiten. Fru talman! Jag vill gärna också ytterligare utveckla några allmänna synpunkter på näringspolitiken innan jag går in i mer detaljerade kommentarer, som har direkt anknytning till det aktuella betänkandet. Låt oss se på konkurrenslagstiftningen. Den har stor betydelse för landets alla företagare, inte minst för de 300 000 småföretagarna. Vi vet att en konkurs främst drabbar leverantörer. Under 1992 och 1993 förlorade de 25 respektive 17 miljarder, dvs. enorma belopp. Ny demokrati har två gånger tidigare motionerat om en ändring av konkurrenslagstiftningen, som skulle ge leverantörerna en högre prioritet vid konkurser. Det förslaget kom också från Innovationsutredningen, som startade sin verksamhet 1988. Förslaget presenterades för något år sedan, men det behandlas fortfarande. Konkurrenslagstiftningen ifrågasätts också från andra utgångspunkter i den allmänna debatten, men fortfarande drabbas leverantörerna av miljardförluster, med åtföljande arbetslöshet -- detta på grund av den gamla lagstiftningen. Det är onödigt. Vi i Ny demokrati har svårt att acceptera denna politiska tröghet i hanteringen. Kan frågan om en förändrad prioritering vid konkurser verkligen inte ryckas ut ur den stora, komplexa bit som konkurrenslagstiftningen representerar? I tidigare motioner har vi tagit upp det angelägna i att förändra förutsättningarna för Exportkreditnämndens verksamhet, såväl dess organisation som kreditregler -- tyvärr utan att vinna gehör här i kammaren. Svensk exportindustri borde kunna konkurrera på lika villkor som de som gäller i våra konkurrentländer. En av våra mest inkomstbringande näringar är turismen. Totalt omsätts över 100 miljarder inom den branschen, varav närmare 20 miljarder är intäkter från utländska turister. Vi brukar säga att fem tyska turister ger Sverige samma inkomst som en exporterad Volvo. Ändå hanterar regering och riksdag turismen och dess organisation sorgligt oprofessionellt. När skall regeringen komma till insikt om att man med nuvarande satsningar är på väg att bli helt akterseglad av våra närmaste konkurrentländer? Det finns anledning att återkomma till detta, kanske redan nu på fredag, i samband med en aktuell interpellationsdebatt med näringsministern i just de frågorna. Då kan vi också ta upp den splittrade bilden utomlands, som Sverige fortfarande inte har tacklat. Man genomförde en utredning för att finna en lösning. Regeringen utlovade först en proposition och sedan en skrivelse, som numera ligger i byrålådan. Ingenting händer. Man bör agera på ett helt annat sätt. Min kollega Bo G Jenevall kommer att ta upp och belysa ytterligare några intressanta frågor i direkt anslutning till det aktuella betänkandet. Fru talman! Även om vi i Ny demokrati i stort sett delar regeringens grundsyn på näringspolitiken anser vi att det behövs ytterligare insatser i enlighet med innehållet i Lindbeckkommissionens förslag. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 2, i mom. 1, och bifall till vår reservation 8, i mom. 8, om stöd till kvinnligt företagande. I övrigt yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag enligt mom. 2--54.

Fru talman! Mats Lindbergs observation är i och för sig korrekt, men att påstå att regeringen generellt sett saknar en aktiv näringspolitik är att skjuta över målet. När det gäller de aktuella bitarna -- t.ex. innovationsbiten, för att vara mer konkret, som ligger mig varmt om hjärtat och där jag medverkade till att få till stånd Innovationsutredningen, som kom med många bra och vettiga förslag -- finns det förväntningar om att regeringen skall göra en rejäl satsning. Det som nu har presenterats överensstämmer inte med de tankegångar och förhoppningar som vi i Ny demokrati har haft. Vi är överens om att satsningen i det fallet har varit dålig. När det gäller turismen har tyvärr också Mats Lindbergs parti framfört olika förslag och tankegångar utan att komma till rätta med frågan, efter kanske 17 utredningar sedan 1972. Det finns organisatoriska problem. Ansvaret är delat på två departement, Närings och Utrikesdepartementen, och man slår uppenbarligen vakt om reviren. Jag tror ändå att vi någon gång får uppleva en effektiv tackling av turismen. Vi kommer att verka för det.

Fru talman! Förvisso är turism och innovationer stora bitar i näringspolitiken. Men just på grund av att regeringen tar upp hela skatteproblematiken ansluter vi oss till regeringens politik, trots att man missar de här två viktiga punkterna, som finns med i bilden. Mats Lindberg företräder socialdemokratin, som vill förhindra det vi vill åstadkomma. Ni har röstat emot alla förslag på skatteområdet som skulle underlätta för småföretagarna att skapa nya jobb, att satsa på nya projekt, osv. Det är de tunga bitarna. Till det kommer anställningsförhållandena, LAS och allt detta; även där stretar ni emot. Ni vill inte se till att det blir lättare för företagare att anställa folk, osv. Det finns alltså en rad områden där ni inom socialdemokratin inte ställer upp på en aktiv näringspolitik -- tvärtom: ni motverkar den. En aktiv näringspolitik tycker vi är väl så viktigt -- kanske t.o.m. viktigare än både innovationer och turism.

Fru talman! Vi kan nu i riksdagsperiodens slutskede konstatera att det finns en spridd, djupgående brist på förtroende för regeringens näringspolitik. Jag tycker att det är olyckligt att det är så. En bra näringspolitik måste ha ett brett stöd -- den skall vara förankrad i breda företagargrupper och vinna förtroende hos stora företag, medelstora företag och småföretag. Den skall accepteras och t.o.m. gillas bland de anställda i företagen. Vi kan nu i slutet av perioden konstatera -- det redovisas t.ex. i nr 13 av Veckans Affärer -- att det finns en djup misstro mot regeringens näringspolitik hos storföretagen. Vi kan också konstatera att regeringens näringspolitik inte har varit någon succé bland småföretagarna. Vi kan vidare konstatera att regeringens näringspolitik avskys av de fackliga organisationerna. Det här skulle ju kunna vara uttryck för en mängd olyckliga omständigheter; man har velat väl men misslyckats. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att det är en medveten satsning som har lett till det här resultatet. Vid den här riksdagsperiodens början gjordes det en klar programdeklaration från regeringen genom näringsminister Per Westerberg att det inte skulle bedrivas någon näringspolitik. Näringsministern skulle avvecka näringspolitiken och syssla med konkurrenspolitik och konkurrensfrämjande åtgärder. Jag vet inte om han har lyckats helt med detta, men spåren av den här periodens politik förskräcker. En sådan näringspolitik strider enligt vad jag kan förstå mot uppfattningar som finns representerade bland regeringspartierna. Den strider t.ex. mot den politik som Centerpartiet bedrev så sent som förra regeringsperioden. Då förordade man åtgärder som stimulans av branscher och stimulans av regioner, ett aktivt samhälleligt engagemang i näringspolitiken. Tyvärr kan bristen på näringspolitik från departementet och ministern inte sägas ha kompenserats av ett aktivt näringsutskott, av en självständig, framåtsyftande politik som har drivits av regeringspartiernas representanter och majoriteten i utskottet. Tyvärr måste man konstatera att de har suttit passiva och inte agerat, inte ens när de har varit övertygade om att den politik som har föreslagits av regering och departement har varit dålig. Det tycker jag är illa. De fel som regeringen har begått är att man ensidigt har satsat på avregleringar och skattesänkningar -- två områden som har nämnts tidigare. När man talar om avregleringen tänker man på de attacker som regeringen har gjort mot arbetsrätten och som har varit direkta provokationer mot de anställda, på såväl stora som medelstora och små företag. Det visar på en bristande känsla för vad arbetsrätten är och vad den har för bakgrund. Den är ett skydd för de anställda som dessa i facklig kamp har skaffat sig därför att de har befunnit sig i en underlägsen situation gentemot företagsägarna och företagsledningen. Den är ett självförsvar, som samtidigt har inneburit att man har skaffat sig en självständigare ställning och en självrespekt. Man har blivit mer av en likvärdig part på företaget och kunnat agera utifrån det. Det som regeringen har gjort och som är till skada för det svenska näringslivet och de svenska företagen är att man har försökt rulla tillbaka positionerna, och man har i viss mån lyckats att skapa ett mer föråldrat förhållningssätt mellan företagare och anställda. Detta är till skada för svenska företag och svensk företagsamhet på så vis att det innebär att personalens kritik hålls tillbaka och ersätts med tystnad, försiktighet och accepterande av villkor som man inte gillar. De anställda är som kreativa personer en resurs för företaget, och deras kritik och ifrågasättande av verksamhet är en oerhört viktig drivkraft för hela utvecklingen av svenskt näringsliv och för utvecklingen av enskilda företag. Det andra området som man har inriktat sig på har varit skattesänkningar. Det har genomförts skattesänkningar för företag och aktieägare, och de har bl.a. inneburit att regeringen har givit sina egna medlemmar med stora aktieposter miljonvinster. Det är provocerande. Och det har man gjort samtidigt som man har lagt på de anställda i företagen ökade bördor i form av egenavgifter, dvs. ökade skatter. Den här typen av ensidigt gynnande, betonandet av företagaren som något viktigare och bättre, något som är värdefullare för näringslivets utveckling än de anställda, är också till skada för svenskt näringsliv. Det är inte nog med att regeringen har givit sig själv gåvor -- här har också förekommit att riksdagsledamöter som har ett inflytande över näringspolitiska frågor haft sådana relationer till företag att deras agerande har kunnat uppfattas som rena tjänster till enskilda företag. Detta skadar förtroendet för regeringens näringspolitik, och det skadar förtroendet för näringsutskottets verksamhet. Slutsatsen är alltså att vi kan se tillbaka på en misslyckad näringspolitik. Det har också förekommit motdrag. Det bedrivs näringspolitik, riktad näringspolitik, av den nuvarande regeringen, men inte genom Näringsdepartementet eller via näringsutskottet utan genom Arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsutskottet. Man kan säga att Börje Hörnlund och Centern har hittat en krypväg eller har lurat sina moderata kolleger. Via regionalpolitiken och via Arbetsmarknadsdepartementet bedriver man litet av den gamla vanliga folkrörelse-näringspolitiken, som byggde på breda majoriteter av Centerpartiet.

Vänsterpartiets näringspolitik har under den här perioden byggt på tanken att det är viktigt att det under lågkonjunkturer blir en omställning av svenskt företagande så att det anpassas till framtiden. Det skall vara en omställning till en ekologiskt hållbar produktion. Det betyder att det skall vara ett skatte och avgiftssystem -- ett regelsystem -- som uppmuntrar att man snålar med resurser och energi och att man tar vara på råvaror och har den inställningen till produkten att man kan ta ansvar för den från vaggan till graven. Detta är viktigt från oerhört många synpunkter. Det är en sorts hållbar överlevnadsstrategi som man satsar på världen över. Det är viktigt eftersom det bl.a. är på detta område som Sveriges framtida exportvinster ligger. Svenska företag är på en del av dessa miljöanpassade områden föregångsföretag. Marknaden för miljöanpassad produktion är en av de snabbast växande marknaderna om man ser det i ett världsperspektiv. Vi menar att regeringen och riksdagen bör göra tydligare markeringar för att uppmuntra en utveckling i denna riktning. En bra näringspolitik under en lågkonjunktur, när det finns chans att göra en omställning, innebär en allmän satsning på förnyelse av produktionen och på utveckling av olika näringar. Nu verkar vi ha kommit ur den värsta konjunktursvackan. Det går bra för svenska exportföretag. Då finns det en risk att vi glömmer de lärdomar som vi drog av den förra långa högkonjunkturen. Då glömde den svenska industrin och det svenska företagandet den nödvändiga förnyelsen. Vänsterpartiet föreslår att det skall inrättas en framtidsfond som möjliggör och kan bidra till en omställning av produktionen under uppgången. De vinster som kommer in nu skall gå tillbaka till företagen i form av investeringar för att ändra arbetsorganisationer, tekniker och produktion så att framtidens krav på ekologisk hållbarhet uppfylls. En bra näringspolitik måste handla om en utveckling av hela landet. Samhället har ett ansvar för att prospektera malm och mineralfyndigheter i Norrland. Det måste skapas förutsättningar för kvinnligt företagande såväl i glesbygd som i tätort och i storstäder. En bra näringspolitik innebär en satsning på kooperation. Vänsterpartiet har gjort sådana markeringar. När det gäller kooperationen har utskottet gått på samma linje som Självfallet måste en bra näringspolitik innebära arbete för både män och kvinnor. Det måste finnas arbete för både låg och högutbildade. Det skall finnas ett allmänt stöd och ett gott klimat för små och medelstora företag. Vänsterpartiet har gjort framstående insatser för att medverka till en sådan politik. Vi har accepterat behovet av slopad beskattning på arbetande kapital i småföretagen. Vi har velat ha en samsyn när det gäller former för finansering, kapitalförsörjning och utveckling av småföretag. Samhället, staten, skall ha en aktivare roll än regeringen föreslår, men det skall inte införas någon centralstyrning -- någon statlig planering. Det skall vara ett flexiblet heltäckande system. I detta avseende tycker vi att regeringen har varit alldeles för ideologisk. Regeringen har slagit sönder ett fungerande system för kapitalförsörjning. Man har gjort ändringar när det gäller utvecklingsfonderna och Industrifonden. Nu verkar bitarna ha kommit på plats, men det har tagit alldeles för lång tid. Man borde ha satsat på innovationer tidigare än vad man nu har gjort. Nu kommer man till skott i slutet av en period, då det börjar rulla på i näringslivet. Det är synd att det kommer så sent. Vi har lyft fram ett antal branscher. Vi har gjort det under hela perioden. Vi har lyft fram gruv och stålindustrin i norra Sverige. Vi har lyft fram behovet av forskning och utveckling samt av nya tekniker och produkter inom den träbaserade industrin i princip hela landet. Den finns nämligen i hela landet. Vi föreslår ökade anslag till sådant. Vi tycker att det var väldigt olyckligt att vi fick rätt i fråga om konsekvenserna av att regeringen och riksdagen avbröt den verkstadstekniska delegationens utvecklingsprogram för underleverantörerna till främst bilindustrin. Man stoppade verksamheten ett år för tidigt. Den kunde gott ha fått pågå under den treårsperiod som var avsedd från början. Utvärderingar har visat att denna delegation var oerhört effektiv och billig när det gällde att få fram nya produkter, skapa nya jobb och rädda jobb som var hotade att försvinna. Då är det illa att av ideologiska skäl säga att delegationen inte skall vara kvar. Vi vill ha in verkstadsdelegationen i den svenska näringspolitiken igen, med ett breddat mandat. När det gäller Europa och den internationella konkurrensen finns det brist på tradition i fråga om samverkan bland småföretagen. Samhället kan hjälpa till, skapa nätverk, uppmuntra samarbete och ge stöd till en exportinriktning av svenska småföretag. Vi har speciellt betonat livsmedelsindustrin. Den har möjligheter men är också i en rätt pressad och hotfull situation i och med EES-avtalet och ett eventuellt svenskt medlemskap i EU. Man tror mycket på de egna möjligheterna att klara sig på de stora, nya marknaderna, men detta kommer inte gratis. Samhället skall gå in och stötta med forsknings och utvecklingssatsningar. Jag skall avsluta med att gå över till mina yrkanden. Vänsterpartiet har gjort markeringar på en mängd punkter i betänkandet. Det finns också en samsyn mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Jag står bakom alla de markeringar som vi har gjort i utskottet och som finns med i betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till meningsyttringen under några moment. Det gäller mom. 1 som handlar om näringspolitikens inriktning, som jag har redogjort för i mitt anförande. Det gäller mom. 14 som handlar om ett ökat anslag till småföretagsutveckling; det innebär satsningar på innovation, kooperation och kvinnligt företagande. Det gäller mom. 33, som handlar om ett program för miljöteknik, och mom. 38 som handlar om ett i förhållande till regeringen ökat anslag till teknisk forskning och utveckling med 250 miljoner. Det momentet behandlar livsmedelstekniken, VT-delegationen m.m.
Fru talman! Inledningsvis påstod Rolf Nilson att regeringspolitiken när det gäller skatter och kapital hade främjat företagarna på bekostnad av de anställda, som hade drabbats av vissa negativa åtgärder. Det ligger möjligen i er grundsyn att tycka så, men jag skulle ändå vilja ta upp detta och fråga Rolf Nilson om han inte inser att vi, om vi stimulerar kapitaltillväxten inom företagen, skapar förutsättningar för investeringar. Därmed öppnar vi möjligheter för nya jobb.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att Vänsterpartiet har varit lyhört för välmotiverade krav på skatteförändringar för små och medelstora företag. Det bästa exemplet, som jag vet uppskattades, är att vi ställde upp på avskaffandet av beskattningen av arbetande kapital i små företag. Det var en fråga som småföretagarna ansåg var viktig. Det var litet av en symbolfråga. Jag tror att frågan betonades mer än som egentligen motsvarar dess praktiska betydelse, men vi ställde upp på detta. Däremot ställer vi inte upp på en skattepolitik som skapar klyftor och motsättningar mellan anställda, ägare och företagsledare helt i onödan. Sverige har ett mycket förmånligt beskattningssystem för företag. Det har påpekats gång på gång. I varje skattepolitisk debatt har Lars Bäckström utförligt redogjort för detta. Vi har sagt att om man skall göra omfördelningar eller sänka skatten för små och medelstora företag måste man klara det inom företagssektorn. Det får vara ett nollsummespel så att man flyttar över belastning på de större företagen och lindrar för de mindre. Att man gör påtagliga sänkningar samtidigt som man höjer skatten, vilket sker med egenavgifter för de anställda, för folk som lever på vanliga arbetsinkomster, accepterar vi inte. Det leder nämligen inte till några positiva effekter för det svenska näringslivet. Det skapar onödiga spänningar. Det skapar misstro mot avsikterna med politiken. Det skapar också en obalans som hindrar kreativiteten i företagandet.

Fru talman! Efter en lång och kall vinter kan vi nu känna att våren är i starkt antågande. Sol och värme smälter undan snön, och tjällossningen är på väg. Så är det också i vår svenska ekonomi. Tjällossningen inom svensk ekonomi och vårt näringsliv pågår för fullt. Vi har haft några tuffa år efter det glada 80-talets spekulationsekonomi. Detta har inneburit stora påfrestningar både för enskilda och för företagen. Men man kan nu se att olika insatser och åtgärder börjar ge resultat. Flera år av ekonomisk stagnation är på väg att brytas. Vi kan se allt fler ljuspunkter och exempel på återhämtning i svensk ekonomi. De senaste årens dystra kurvor har vänt och pekar nu uppåt. Detta kan man dagligen läsa om i svensk press. Opinionsundersökningar visar också att svenska folket återfått framtidstron. Det yttrar sig på många sätt. Bilförsäljningen har bl.a. börjat öka, inte minst försäljningen av svenska bilar. Allt fler villor och bostadsrätter finner nya ägare. Det beror inte minst på den låga räntenivån. Investeringarna ökar. Företagens orderböcker fylls på nytt. Exporten ökar kraftigt, och handelsbalansen visar överskott. Ökad produktivitet, lägre arbetsgivaravgifter, sänkta skatter och konkurrenskraftiga löner har tillsammans med depricieringen av den svenska kronan gett Sverige och svenska företag förbättrade möjligheter att öka sin del av världshandeln. Till de positiva faktorerna måste också räknas att inflationen är låg. Förr låg inflationen på 8--10 %. Nu är den endast 2--3 %. Det är viktigt att vi i fortsättningen kan föra en finanspolitik som gör att vi även i framtiden kan behålla inflationen på en låg nivå. Att våra banker har börjat tillfriskna hör också till de positiva begivenheterna. Under de senaste årens många bankkriser fungerade inte relationerna mellan kunderna och bankerna på ett bra sätt. Därför är det nu bra att ett tillfrisknande har skett och att samtliga banker har lämnat bankakuten. Normala relationer kan nu återupprättas mellan banker och kunder. Förr var räntorna höga. Nu ha vi den lägsta räntenivån under de senaste 20 åren. Det underlättar också för den enskilde och för företagaren. Det underlättar investeringar i företag, maskiner, byggnader och bostäder. Fortfarande är dock differensen mellan bankernas in och utlåningsräntor ganska stor. I takt med bankernas tillfrisknande och genom ökad utlåning kommer räntedifferensen att minska. I dag finns det faktiskt ganska mycket pengar, ca 500 miljarder, som är disponibla för utlåning. Förr flyttade företag och investerare utomlands. Nu flyttar företagen hem igen. Det gäller inte bara Ericsson och Volvo. Även många andra företag kommer hem till Sverige. Orsaken är det förbättrade klimatet för företagande och investeringar i Sverige. Målet för den politik som nu förs i vårt land är att bryta den ekonomiska stagnationen och att sänka arbetslösheten. Det är viktigt att Sverige återigen blir en tillväxtnation med stark ekonomi. Att genomföra detta tar tid och kraft och kräver åtskilligt av omvandling och förnyelse. Genom omfattande satsningar på utbildning, forskning och infrastruktur och med en lindrigare företagsbeskattning moderniseras nu Sverige för att bli Europas bästa företagarland. Inriktningen av skattepolitiken är i första hand att sänka eller avskaffa sådana skatter som hämmar företagande, sparande och investeringar. Vi har hört att förmögenhetsskatten på arbetande kapital har sänkts. Det är bra att Vänsterpartiet instämmer i detta. Omsättningsskatten på aktier -- den s.k. valpskatten -- och den allmänna löneavgiften har slopats. Arbetsgivaravgifter har sänkts liksom gåvoskatten. Det underlättar bl.a. Visserligen blir det lönsammare att äga aktier, men det är riskvilligt kapital som vi vill få fram. Det blir också lönsammare att genomföra generationsväxlingar i företag. Men vi vill ju att företagen skall leva vidare, inte säljas och inte läggas ner. Jag har nu berört en del av de insatser som den här regeringen har gjort för att vi skall få ett bättre företagsklimat. Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar en del anslag till näringspolitiska insatser. Det finns många olika avsnitt. Jag skall beröra några av dem. Olle Lindström, Gudrun Norberg och Roland Lében kommer också att ta upp vissa avsnitt i betänkandet. Mats Lindberg började sitt anförande med att tala om hur bedrövligt allt är. Han tog fram siffror över hur konkurserna ökar osv. Jag förstår inte vilka siffror Mats Lindberg har fått fram. De måste vara mycket gamla. Ingenting stämmer. I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa följande: Uppåt på hemmaplan. Konkurserna minskar med 23 %. Svensk varuexport steg med 28 % osv. Detta är helt andra siffror än de som Mats Lindberg nämnde. De siffror han framställde är inte aktuella. Han talade om sådant som berodde på den förra regeringens försyndelser med spekulationsekonomi och allt vad det förde med sig. Därigenom har vi hamnat i den situation som vi i dag befinner oss i. Vi har lång väg att gå och ett hårt arbete att ta igen. Men vi är på rätt väg, och det visar alla siffror. I inledningen av mitt anförande tillbakavisade jag de påståenden som framförs av socialdemokraterna i reservation nr 1. Den förda politiken har lett till att svensk ekonomi har renoverats och att svenska företag börjar få mycket goda möjligheter att hävda sig i internationell konkurrens. Socialdemokraterna säger i sin reservation att det krävs en god lönsamhet i näringslivet av två skäl, dels för att generera kapital till investeringar, dels för att attrahera placerare i en ökad internationell konkurrens. Det är just detta som regeringen gör. Regeringen stimulerar till investeringar för att locka hit utländska placerare. Det har skett, och kommer att ske. Innehållet i det program som efterfrågas är också i flera fall redan genomfört eller kommer att genomföras. Vi har EU-program, forskningsprogram, riskkapitalförsörjning för små och medelstora företag, insatser för uppfinnare och innovatörer, kvinnligt företagande m.m. Allt detta har gjorts eller är på gång. När det gäller reservation nr 3 vill jag påpeka litet av det som har gjorts under den här mandatperioden för att förbättra riskkapitalförsörjningen. Industri och nyföretagarfonden har bildats och tillförts 2,4 miljarder. Många nyföretagare -- långt över 1 000 -- har redan fått lån genom denna låneform. Atle och Bure har tillförts 6,5 miljarder. Förvisso har kanske inte inledningen av deras verksamhet blivit vad vi önskade från början. Genom konstruktionen kommer bl.a. avkastningen att tillföras de nya utvecklingsbolagen. Det ger också pengar till de små och medelstora företagen. Atle har t.ex. också engagerat sig i olika företag. Atle har förklarat sig villig att starta och delta i lokala investmentbolag. Här finns många nya idéer på gång. miljarder. Det innebär att den miljard som den tidigare regeringen beslutade om att dra in nu också kan disponeras för riskkapitalförsörjning för de små och medelstora företagen. De sju teknikbrostiftelser som bildades 1993 har till uppgift att bistå företag i tidiga skeden och disponerar ett kapital på 1 miljard. Skatterna har, som jag tidigare anfört, sänkts med ca 14 miljarder för småföretagen. Kvittningsrätten har t.ex. återinförts för nystartade företag. När man ser på vad som har gjorts är det inte svårt att avvisa kritiken från Socialdemokraterna. Det finns här i landet intresse för att starta regionala och lokala investmentbolag. Det kanske man kan göra med t.ex. Atles medverkan. Det kan också ske genom regionalpolitiska anslag till sådana företag. AP-fondens placeringsrätt har vi många gånger tidigare debatterat. Inställningen är inte förändrad nu heller. Vi menar att statens roll är att främja det enskilda företagandet genom att skapa stabila och fungerande spelregler. Stödet till uppfinnare och innovatörer har berörts av samtliga talare. Det är en synnerligen angelägen fråga. Det är en fråga som inte har fått sin lösning tidigare. Svenska uppfinnare har under lång tid inte fått den hjälp de har behövt i det här landet. De har sålt sina uppfinningar till andra länder och där fått hjälp. Därför är det angeläget att det också vidtas åtgärder för uppfinnare och innovatörer. Det har både näringsutskottet och regeringen tagit fasta på. Den utredning som har nämnts här, som Bengt Dalström har varit aktiv i, har också tagit fram olika förslag för att förbättra möjligheterna för uppfinnare och innovatörer. I det här betänkandet ökar vi som en första åtgärd på anslaget till produktråden med 5 miljoner, bl.a. för att man skall kunna genomföra ett kompetensutbildningsprogram och göra eventuella personalförstärkningar inom produktråden. Regeringen har också lagt fram en proposition där man föreslår en utökning av stödet till innovatörer. För ändamålet bildas en stiftelse, Innovationsstödet föreslås lämnas dels till olika former av tekniska utvärderingar, tester, prototyper o.d., dels till kommersiell utvärdering i form av enklare marknadsundersökningar och inledande kundkontakter, finansiering m.m. Den här summan är så tilltagen att den vida överträffar vad Socialdemokraterna har föreslagit i sin reservation. Man måste fråga sig varför inte någon tidigare regering har gjort detta. Ingen har insett behovet av att göra det. Det är först den här regeringen som gör detta. Behovet har funnits en lång tid utan att det har gjorts något. Men nu tas det ett kraftfullt initiativ. Kvinnors företagande nämns också i olika sammanhang. Det är mycket viktigt att främja deras företagande. Det har vidtagits en rad åtgärder. Bl.a. har NUTEK fått i uppgift att genomföra åtgärder för att främja kvinnors företagande. Åtgärderna avser utveckling av rådgivnings och utbildningsverksamhet, insatser för kunskapsuppbyggnad och rådgivning till kvinnor som vill starta företag inom offentlig sektor m.m. Även i beslutet om utvecklingsfonderna angav vi att insatser för kvinnligt företagande skall vara en naturlig del av de nya utvecklingsbolagens verkamhet. Vi har också förslag i den nya regionalpolitiska propositionen, där kvinnligt företagande berörs i flera olika avsnitt. Bl.a. införs ett s.k. mikrostöd på 20 000 kr för investering i småföretag. Det är ett stöd som jag vet att många kvinnor är intresserade av. Där föreslås också ett småföretagsstöd på 15 %. Det kan vara tillämpligt för den här kategorin av företagare. Även här anser jag att socialdemokraterna slår in öppna dörrar. Kompetensutveckling för småföretagare är av stor betydelse. Sådan har också bedrivits på olika sätt från den här regeringens sida. Småföretagare har bl.a. kunnat få låna arbetslösa civilingenjörer. Genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder har kompetenshöjande insatser också gjorts. Regeringen arbetar även med Agenda 2000, som syftar till kunskap och kompetens för framtiden. Även den proposition om utbildning och forskning som regeringen nu har lagt på riksdagens bord syftar till detta. Där finns också med sådana inslag som här nämns. Att kooperativa företag skall behandlas som andra företag är för mig en självklarhet. Det är en bra företagsform som passar både inom producent och konsumentkooperativa verksamheter. Därför är det angeläget att t.ex. konkurrenslagstiftningen justeras så att likabehandling sker. När det gäller stödet till kooperativ verksamhet i just detta betänkande har regeringen anvisat ca 4,5 miljoner. Av det vi i näringsutskottet själva har kunnat höra från statssekreteraren räcker dessa medel till det stöd som efterfrågats. Det har inte framförts önskemål om mera medel från lokala kooperativa utvecklingscentrum. Jag har själv en mycket positiv syn på kooperativa företag. Man kan också få stöd till den här verksamheten direkt från länsanslagen. Också här finns det medel i den nya regionalpolitiska propositionen, nämligen ca 2,5 miljoner just för kooperativa företag. När det sedan gäller stödet till varvsindustrin blir man litet konfunderad när Socialdemokraterna och Regeringspartierna vill med all kraft verka för att finna vägar så att den svenska varvsindustrin klarar internationell konkurrens. Uppdraget till EKN att utreda möjligheten att lämna garantier med särskilda villkor vid fartygsförsäljning är ett led i detta. Från regeringspartiernas sida menar vi att det är angeläget att EKN skyndsamt redovisar sitt uppdrag. Om EKN:s uppdrag resulterar i förslag som syftar till likvärdiga garantivillkor för den svenska varvsnäringen skall regeringen genomföra dessa. Att införa varvsstöd i enlighet med utskottsmajoritetens förslag rimmar väldigt illa med vårt mål att vi skall arbeta iom OECD för att helt avveckla varvssubventionerna. De förhandlingar som sker -- dessutom under svenskt ordförandeskap -- går ut på att vi skall avskaffa varvsstödet. Jag undrar hur trovärdiga vi blir när vi nu själva inför ett varvsstöd. Fru talman! Som jag tidigare har angivit har regeringen vidtagit många olika åtgärder som har lett till att vårt näringsliv nu är på rätt väg. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för de reservationer som regeringspartierna står bakom och avslag på reservationer och meningsyttring från Socialdemokraterna, Ny demokrati och Vänsterpartiet. Jag yrkar således bifall till reservationerna 14, 15, 17 och 26.

Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att den näringspolitik som regeringen har drivit har varit mer ideologiskt motiverad och mindre praktiskt inriktad. Jag tycker att det är bra att ta upp exemplet med de svenska varven i det här sammanhanget. En enig riksdag har beslutat att avskaffa varvsstödet därför att vi alla tycker att svensk industri skall klara sig av egen kraft med sin egen kompetens. Den skall kunna konkurrera med sina utländska motparter. Vi trodde när vi fattade detta beslut att konkurrentländerna skulle följa sina löften och avveckla varvsstödet. Det har inte skett. Tvärtom har man på sina håll ökat det rejält och skapat nya möjligheter. Det visar att vi inte lever i den bästa av världar. För att klara sig fram på den svåra och snåriga väg som företagande och företagsamhet är behöver man kanske vara litet praktisk och flexibel. Vi som nu bildat majoritet i utskottet resonerar praktiskt. Vi vill inte ha något varvsstöd. Vi vill inte ha subventioner till industrin. Men vi har insett att det vi riskerar om vi inte håller varvsindustrin under armarna en kort period är att den slås ut och att den inte finns kvar och kan konkurrera när vi förhoppningsvis får en rimligare situation. Här är alltså regeringen och utskottsmajoriteten i de frågor som Kjell Ericsson stödde stelbent och onödigt ideologisk. Det är en illustration till det man säger i artikeln i Veckans Affärer, som det har refererats till tidigare. De som är glada för den här typen av politik är möjligtvis moderata ideologer, kanske till och med ungmoderata ideologer. Den beskrivning som Kjell Ericsson gjorde av effekterna av näringspolitiken är fullständigt obegriplig när man hör att storindustrin misstror detta, att små och medelstora företag inte riktigt tror på det och att de anställda är djupt missnöjda med det ni har åstadkommit. Om man vill göra framsteg och vinna framgång för företagande gäller det inte att driva politik stelbent efter någon sorts ideologisk kokbok -- om denna är grön, röd eller blå spelar ingen roll. Det gäller i stället att vara praktisk och ödmjuk inför de problem som vi står inför. Jag tycker inte att regeringen uppfyller det kravet.
Fru talman! Rolf Nilson talar om hur illa regeringen har skött näringspolitiken, att man stelbent inte gjort någonting. Allt det jag räknade upp här är positiva insatser som lett till att både små och medelstora och stora företag har fått förtroende för Sverige. De som flyttade ut från Sverige under 80-talet återvänder nu och börjar investera i Sverige. Det är ett positivt tecken. Svenska företag börjar åter investera i Sverige, orderingången ökar både i Sverige och på exportmarknader. Det är inte bara exporten som ökar. Som framgår av den artikel jag hänvisade till är det också en kraftig ökning på hemmamarknaden. Det här visar att olika åtgärder har gett resultat. När det gäller varvsstödet har vi gett EKN i uppdrag att se över vad man skall göra för att kunna ge likvärdiga garantivillkor. Det vill man inte avvakta i det här fallet, utan man skall införa varvsstödet omedelbart, heter det. Jag tycker att det rimmar illa när vi just nu förhandlar. Det är viktigt för förtroendet vilka signaler man ger i ett sådant läge. Vi måste åtminstone få avsluta förhandlingarna. Nu kommer man med ett sådant krav under pågående förhandlingar, och det tycker jag är helt fel. För övrigt tycker jag att Rolf Nilsons beskrivning stämmer mycket dåligt överens med hur verkligheten upplevs av de svenska företagen i dag.
Fru talman! Det är väl snarast så att de positiva effekter som vi nu ser inte så mycket beror på regeringens framgångsrika politik som på regeringens misslyckanden. Det verkliga genomslaget var när valutapolitiken misslyckades och kronans värde sjönk. Det innebar ett lyft för exporten. Svenska produkter blev billigare. Det gick att sälja i princip vad som helst. Det har ett pris både på kort sikt och på lång sikt. Det är inte gratis att låta kronans värde falla. Produktionen kom ju i gång, och det har positiva effekter. Långsiktigt finns dock risken att om det går att sälja utan ansträngningar är vi snart tillbaka i samma situation som i slutet på 80-talet, då man inte riktigt brydde sig om framtiden. Det har kommit sådana signaler. Det har stått i Dagens Industri att svenska småföretagare tror att de är världsbästa därför att de tagit hem några utlandsorder. Det är oerhört farligt. I en ansvarsfull näringspolitik måste man reagera direkt. Det har vi gjort i vår motion, där vi har sagt att vi skall fundera över de ''övervinster'' som är ett resultat av deprecieringen av kronan. Det är pengar som skall tillbaka till industrin, till branscherna, för att utveckla produktion i en framåtsyftande riktning, miljövänlig, resurssnål, energisnål och högteknologisk produktion. Om omvandlingstrycket faller bort får vi inte framtidssatsningarna automatiskt. Detta lär oss historien. Så kloka är inte företagare. Om de är så kloka finns det krafter som är starkare än dessa kloka företagare som stretar emot. Här måste samhället ta ett starkt ansvar. Varför detta motstånd mot selektiva insatser, Kjell Ericsson, i en näringspolitik som heter näringspolitik, när ni accepterar sådana i regionalpolitiken? Hade det inte varit bättre att man drev näringspolitiken där den hör hemma och där kompetensen finns, åtminstone de huvudsakliga inslagen, i stället för att smyga in den bakvägen under en annan varubeteckning?
Fru talman! Rolf Nilson talar om att den höjda konkurrenskraften endast beror på kronans depreciering. Det finns många olika åtgärder som gjort att konkurrenskraften stärkts i det här landet, inte minst de sänkta skatterna och avgifterna, sänkta arbetsgivaravgifter, den sänkta skatten på arbetande kapital, sänkt turistmoms, sänkta energiskatter, sänkt skatt för egenföretagare och fåmansbolag, återinförd kvittningsrätt. Sammanlagt har man sänkt skatter för småföretagen med 14 miljarder och för företagen totalt med 40 miljarder totalt. Detta har en mycket stor betydelse för konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Deprecieringen av kronan har sedan gjort sitt. Det gör att svenska företag faktiskt har en mycket god möjlighet att återta de marknader som man tappade under 80-talet då man inte klarade att konkurrera. Det är kolossalt viktigt att återta dessa marknader. Företagen har också sett om sitt hus. Man har slimmat organisationen. Man har också höjt kompetensen genom att ha haft utbildning under denna svåra period. Det gör att företagen är väl rustade i dag. Företagen vill nu satsa på miljöteknik. Jag tror att vi har mycket att hämta där i framtiden. Man straffar miljöfarliga ämnen och gynnar de miljövänliga. Det ligger helt i linje med regeringens politik för kretsloppstänkande och sådant. Närinspolitiken är generell och gäller hela landet. Den kompletteras med regionalpolitik. Vi får en heltäckande politik som täcker alla delar av Sverige. Det är regeringens samlade insatser som räknas. De samlade insatserna inom regionalpolitiken och näringspolitiken kommer att ge god effekt.

Fru talman! Jag vill återkomma till deprecieringen. Som jag tidigare sade har denna del i att konkurrenskraften för svenska företag har höjts, och det är nog så viktigt. Men skattesänkningarna har enbart för små företag inneburit 14 miljarder. Jag träffar många företagare som har haft nytta av dessa skattesänkningar. Framför allt de åtgärder som nu är på gång och som har beslutats om, t.ex. kvittningsrätten som får genomslag under detta år, kommer att innebära fördelar för nystartande av företag. Så kan man räkna upp det ena efter det andra. Inte minst den sänkta turistmomsen är en åtgärd som redan har lett till en förbättring för de svenska turistföretagen. De åtgärder som regeringen har vidtagit har alltså verkligen haft effekter. De är också en del i småföretagspolitiken. När det gäller den inhemska marknaden måste jag ta upp det som står i Svenska Dagbladet av i dag, nämligen att antalet konkurser kraftigt har gått ner. Det är inte som Mats Lindberg säger. Det har varit många konkurser beroende på 80-talets spekulationsekonomi, efter vilken vi inte klarade att konkurrera vare sig hemma i Sverige eller utomlands. Nu har vi återhämtat oss, nu minskar konkurserna och det startas nya företag. Det är en helt annan bild som gäller nu än den som illustreras av de siffror som Mats Lindberg har tagit fram. Jag tycker att man skall ta vara på detta. På hemmaplan går efterfrågan på olika produkter uppåt. Den svenska varuexporten ökade med 28 % under januari. Man skall se positivt på dessa siffror. Det är viktigt att vi politiker har ett positivt anslag i tonen. Om vi säger att allt är jämmer och elände, tror en del också att det är så. Men så är icke fallet. Jag har under den senaste tiden träffat många företagare som ser framtiden an med tillförsikt. Som jag sade är näringspolitiken mer generell medan regionalpolitiken kompletterar denna. Det gäller att skaffa nya arbetstillfällen via det departement som arbetsmarknadsministern har ansvar för. De 800 miljonerna som har anslagits skall användas till insatser för att skapa långsiktiga arbetstillfällen. Som exempel kan nämnas mikrostödet till hjälp för kvinnliga företagare och det generella småföretagarstödet på 15 %. Jag har själv suttit med i den referensgrupp som har tagit fram dessa förslag till insatser, vilka är ett mycket bra komplement till näringspolitiken. Det visar att regeringen tar detta på allvar, att se till att man har ett näringsliv som fungerar i hela landet. Det får man om man kompletterar näringspolitiken med regionalpolitik.

Fru talman! Det har varit många konkurser. Men vad berodde de på? Var konkurserna den borgerliga regeringens fel? Med handen på hjärtat, Mats Lindberg, var det inte så, att de berodde på den gamla regeringens olika försyndelser? Spekulationsekonomin gjorde att vi förlorade marknader och lönsamhet. Det fanns inte möjlighet att klara av detta. Då föll många fastighetsbolag, som följdes av många småföretag. Sedan blev det konkurs på konkurs, vilket var efterspelet till det som hände på 80-talet. Men nu har antalet konkurser gått ner med 23 %. Det visar att kurvorna går åt rätt håll. Det är självklart att vi skall ha fasta spelregler för vårt näringsliv. Det är viktigt också för omvärlden. Därför vill jag fråga Mats Lindberg vad han anser om detta med skatterna. Om ni kommer tillbaka till makten, kommer ni att riva upp dessa skattesänkningar? Kommer ni att försämra för företagen, så att de skräms bort från landet igen? De insatser som nu har gjorts är oerhört värdefulla för framtiden. Man har alltså gjort en satsning för framtiden. Kommer ni att riva upp dessa beslut, om ni kommer tillbaka till makten? Detta är en väldigt viktigt fråga att besvara. Att man vet vad man har att vänta är också en fråga om långsiktiga spelregler. Detta är erhört viktigt för näringslivet. Energipolitiken och energiskatterna har diskuterats i olika utredningar. Det finns ännu inget förslag. Men det är också viktigt att det finns fasta spelregler för biobränslen, så att man vet vad man har att rätta sig efter vid investeringar. Det förslag om koldioxidskatten som har diskuterats gäller inte de energikrävande industrierna. Det är allså viktigt med fasta spelregler, inte minst för att man skall kunna satsa på biobränslen.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande 15, som vi i dag skall ta ställning till, innefattar, förutom näringspolitikens inriktning, ett antal delområden. I mitt anförande kommer jag att ta upp näringspolitikens inriktning och något delområde. Jag kommer också att kommentera de socialdemokratiska reservationerna. En av regeringens främsta uppgifter har varit, och är fortfarande, att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation. Det är regeringen på god väg att lyckas med. Trots en besvärlig lågkonjunktur under många år är trendförändringen odiskutabel. Vändpunkten har äntligen infallit. Efter Socialdemokraternas 80-tal pekade alla för Sverige viktiga kurvor åt fel håll. Nu, tre år senare, pekar samtliga kurvor åt rätt håll. Näringslivet upplever det som positivt och har också återfått en del av framtidstron. Denna förändring har givetvis inte skett av en slump. Den har skett genom att man har skapat de rätta drivkrafterna i ekonomin. Som exempel kan nämnas avskaffandet av tillväxthämmande skatter, avregleringar och främjande av konkurrens samt effektivisering och privatisering av statliga företag. Denna tillväxtfrämjande politik måste vi fortsätta med. Annars kan vi inte pressa ner arbetslösheten. Näringspolitiken måste därför inriktas på att man skall ange de ramar inom vilka företagen fritt skall få verka. Näringslivet skall ges de fasta spelregler som flera talare här har talat om. Spelreglerna skall också vara långsiktiga, och det skall finnas planeringsförutsättningar som är så klara att ingen behöver känna tvivel. Detaljstyrning och byråkratiska inslag måste avskaffas. Bakom ökad tillväxt står ju också de enskilda människorna. Vi måste våga lyfta fram människorna, innovatörerna, entreprenörerna och finansiärerna. Tillåter vi inte vinster som belönar risker, kommer vi inte att få en bra och positiv utveckling. Då är det ingen som vågar satsa på de riktigt spännande och bra projekten. Har vi inte ett spritt kapital, utan enbart fonder och och utvecklingsstyrelser, är det färre som får chansen. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter på den inslagna vägen och värdesätter kreativiteten och kompetensen hos enskilda människor och företag. Allt fler sakkunniga ekonomer, såväl svenska som utländska, näringslivets organisationer m.fl. ger regeringen ett mycket högt betyg för den näringspolitik som nu förs. Senast var det Lundgren som redovisade sina bedömningar. Systemskiftet börjar bära frukt. Nils Lundgren säger att vi nu har en renoverad ekonomi som kommer att ge en tillväxt som är bland de bästa i västvärlden. Han tror också på en tillväxt på uppemot 5 % redan 1995. Som också andra talare här har sagt redovisade Ekonomiekot i går att den inhemska efterfrågan har ökat, att varuexporten har ökat och att även den inhemska efterfrågan på industriprodukter har ökat. Detta måste ju ändå vara positivt. Mot denna bakgrund är den inledande meningen i Socialdemokraternas reservation märklig. Där står att regeringens politik för näringslivsutveckling är misslyckad. Mats Lindberg var också inne på det i sitt anförande här. Man måste då ställa frågan: Var har Mats Lindberg och Socialdemokraterna hållit hus? Har inte Mats Lindberg och Socialdemokraterna följt debatten? Har de inte tagit intryck av den samlade ekonomiska expertis som redovisat den förbättrade konkurrenskraft som svenskt näringsliv nu fått? Märk väl, Mats Lindberg, att deprecieringen av kronan bara har bidragit med en liten del till den konkurrensförbättring som har skett. Det som har åstadkommit vändpunkten är en strategisk näringspolitik byggd på marknadsekonomi, där tillväxthämmande skatter och statliga regleringar minskats. Socialdemokraterna att staten har två huvudfunktioner. Den ena är att utforma fasta spelregler för företagen. Den andra är att agera på ett aktivt sätt, bl.a. genom selektiva insatser. Den första är helt riktig och sammanfaller med mångas, även vår, syn på näringspolitiken. Den andra står däremot i strid med den första. Om Socialdemokraterna verkligen vill skapa fasta spelregler för näringslivet kan de ju inte samtidigt förorda selektiva insatser. Det var ju den politiken, tillsammans med straffbeskattningar av vårt näringsliv, som under 80-talet totalt misslyckades. Fru talman! Socialdemokraternas näringspolitik under senare tid måste betraktas mer som politisk taktik än strävan att skapa fasta spelregler. De har ett budskap utanför riksdagen och ett annat här. De ägnar sig åt frieri till näringslivet utanför detta hus. Men det sätter inga spår i de beslut som fattas. Den socialdemokratiska näringspolitiska talesmannen far land och rike kring och talar om en s-märkt tillväxtpolitik, vilken skulle åstadkommas genom direktavskrivningar vid investeringar. Skattelättnad genom direktavskrivning är endast en tidigareläggning av den normala avskrivningstid som gäller i dag. Det förutsätter relativt hyggliga vinster för att kunna utnyttjas. Det är dessutom en åtgärd av tillfällig karaktär som inte nämnvärt förbättrar tillväxten. Tyvärr har Socialdemokraterna i näringsutskottet och i denna kammare sagt nej till alla tillväxtfrämjande åtgärder som vidtagits av regeringen under denna mandatperiod. På punkt efter punkt har Socialdemokraterna sagt nej till alla förslag som tillkommit för att förbättra konkurrenskraften för näringslivet. Än mer anmärkningsvärt är det förslag om skattehöjningar och återgång till hämmande regelsystem som partiet lagt fram under senare tid. Den politiken ger inga plustecken framför tillväxtsiffrorna, tvärtom. Jag skall nu gå över till ett annat delområde. Det gäller geologisk undersökningsverksamhet, där Socialdemokraterna och Ny demokrati har förenat sig i ett förslag om anslagsökning. 1991 fastställde regeringen riktlinjer för geologisk undersökning, vilka kompletterades 1992. Med anledning av det statsfinansiella läget fick SGU minskade ekonomiska ramar i 1993 års budget. Det var också anledningen till vissa långsiktiga justeringar av verksamhetsmålen. De krav som nu har framställts om utökad kartering i vissa län kan man i och för sig ha förståelse för. Men det bör ankomma på SGU att inom ramen för anvisade medel göra de olika avvägningarna och ta ställning till vilka undersökningar som skall prioriteras. Statens insatser inom mineralområdet har koncentrerats på basverksamhet främst i form av grundläggande geologisk undersökningsverksamhet samtidigt med forskning och utveckling. Mineralkontoret inrättades. Där har presumtiva gruvföretag möjligheter att få information om de intressanta områdena. Det har på senare tid visat sig att en anhopning av utländska gruvföretag har sökt koncession för att undersöka olika områden, framför allt i Norrbotten och Västerbotten. Det har aldrig varit så stor efterfrågan på tillstånd som under det senaste året. När detta infördes fick vi mycket kritik från Socialdemokraterna för att vi riskerade att prospekteringsverksamheten skulle komma att avstanna. Men det har visat sig vara precis tvärtom. Man kan inte heller säga att statens tidigare prospekteringsengagemang var särskilt framångsrikt. Därför tycker jag inte att det finns någon som helst anledning att nu utöka anslaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på Socialdemokraternas och Ny demokratis reservationer samt Vänsterpartiets meningsyttring. Jag yrkar också bifall till reservation 14, 15, 17 och 26.

Fru talman! Olle Lindström gjorde samma misstag som Kjell Ericsson tidigare gjorde, vilket är förståeligt. Företrädare för regeringspartierna vill räkna sig till godo allt positivt som har hänt och vill skylla alla svårigheter, misslyckanden och försyndelser på tidigare regeringar. Det tillhör spelets regler. Men det är svårt att föra ett konstruktivt samtal om näringspolitik om man följer ett s.k. formulär 1 i debatten. Det är viktigt att påpeka att vi alla givetvis är glada för att det sker en uppgång i svensk ekonomi och att det har börjat röra sig på hemmamarknaden. Det är bra för dem som bor och verkar i landet. Men jag tycker att vi skall vara ödmjuka när det gäller att tillgodoräkna oss de positiva effekterna. En billig svensk krona är otvivelaktigt viktig liksom en förbättrad internationell konjunktur. Vi kan i dag se samma fenomen i Danmark och andra europeiska länder som i Sverige. Det är faktiskt inte socialdemokrater som regerar i Danmark, och det är en borgerlig regering i Tyskland t.ex. Det handlar alltså inte om att det är samma politik som drivs i dessa länder utan det är fråga om andra och starkare krafter. De stora svängningarna tror jag måste motarbetas aktivt om man inte skall haka på dem. Man kan säga att den politik som regeringen har drivit inte har varit så misslyckad att den har kunnat motverka effekterna av en mycket billigare krona och en förbättrad internationell konjunktur. Vad vi har påpekat är att man genom att låta den moderata ideologin styra näringslivet har tappat jobb, tempo och kompetens helt i onödan. VT delegationen, som har nämnts ett par gånger, är ett typexempel på hur man klåfingrigt avbryter något som är på gång. När två tredjedelar av den period som programmet skulle gälla har gått, säger regeringen stopp. I stället för att vänta tills programmet är genomfört och studera utvärderingen, förklarar regeringen att vi inte skall ha den typen av verksamhet. Strax före jul kom en utvärdering av vad man hade åstadkommit under de gångna två åren. Det visade sig att man hade varit ytterligt framgångsrik. Man hade skapat nya jobb, räddat gamla jobb från att försvinna samt tagit fram nya produkter och tjänster som inte hade kommit fram annars. Det gällde små och medelstora företag i en mycket svår situation såsom underleverantörer till bilindustrin. Detta var klåfingrigt i onödan.
Fru talman! Det är tacknämligt att Rolf L Nilson säger att näringspolitiken inte har varit så misslyckad. Det är ändå ett framsteg, i varje fall om man jämför med Socialdemokraternas syn på detta. Rolf L Nilson säger vidare att vi måste vara ödmjuka inför uppgången i svensk ekonomi. Ja, visst är vi det. Men efter 80-talets definitiva nedgång och mer eller mindre rasering måste man ändå komma i håg att dessa förändringar inte har tillkommit av en slump. Det är ju de beslut som har fattats om skattelättnader, energiskatter och arbetsgivaravgifter som har gjort att näringslivet har fått tillbaka sin konkurrenskraft. Vem har åstadkommit detta om inte den nuvarande regeringen. Det finns naturligtvis saker och ting som påverkar utvecklingen. Vi har nämnt deprecieringen av kronan. Men gjorda utredningar visar att knappt 50 % av konkurrensförbättringen har orsakats av deprecieringen. Därför tycker jag att man måste ta till sig detta och inte, som man gör från Vänsterpartiets sida, påstå att den moderata näringspolitiken har varit misslyckad och inneburit att man tappar arbetstillfällen och kompetens. Det är ett fullständigt felaktigt påstående. De forskningsbeslut som har fattats och de pengar som har satsats på forskning och utveckling visar väl att den moderata näringspolitiken och den borgerliga näringspolitiken innebär att man satsar just på kompetensen. Det borde Rolf L Nilson mycket väl känna till. Dessutom ökade arbetslösheten oroväckande. Kurvorna pekade totalt neråt under 1989, 1990 och 1991 och även senare. Rolf L Nilson kan inte påstå att denna utveckling började efter 1991, eftersom den har pågått under många års tid. Det var politiken under 1980-talet som ledde till problemen.
Fru talman! Jag till återkomma till VT delegationen. Jag står fast vid vad jag sade tidigare. Jobb och kompetens försvann i onödan. En objektiv utredning, tillsatt av NUTEK, har granskat verksamheten. Utredningen var oerhört positiv och tyckte att satsningen var jättebra. Därför förstår jag inte hur man av ideologiska skäl klart kan avvisa denna typ av riktade insatser till branschsegment som har speciellt svåra villkor. Det är bra att insatserna är riktade och tidsbegränsade. Jag är litet rädd för de breda penseldrag som Socialdemokraterna målar med i sin partimotion. De vill ha stora övergripande näringspolitiska program. Det kan fungera, men jag tror mer på att man riktar in sig på vissa problemområden, tar dem var för sig, koncentrerar insatserna under en begränsad tid och sedan flyttar dem till något annat område. VT-delegation var klåfingrig. Man kan inte säga att den följde något internationellt mönster.

Jag vill återkomma till vad jag har sagt vid flera tillfällen i dag. Det måste vara oerhört besvärande för en regering som leds av Moderaterna, som säger sig vara företagarnas parti, att mötas av denna kompakta misstro från svensk företagsamhet, en misstro som både näringsministern och regeringens politik har mött.
Fru talman! När det gäller VT-delegationen har vi litet olika uppfattningar om vad staten och riksdagen skall göra och vad företagen och olika branscher skall göra. Vi kommer kanske inte längre på den punkten. När Rolf L Nilson talar om misstron från näringslivet och från småföretagarna, undrar jag i vilken omgivning Rolf L Nilson tillbringar sin tid och varifrån han får sina informationer. Jag har en helt annan bild. Genom olika debatter och informationer från näringslivet har jag fått en annan uppfattning. Man tycker att det i dag förs en mycket bra näringspolitik. Den inhemska efterfrågan har varit låg under en tid, men de senaste dagarnas rapporter visar att även den ökar.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

Vidare säger han att det kanske bara är en tredjedel av de resurser som behövs som nu tillförs. Ja, det är klart att det kan finnas olika uppfattningar här. Vi ser annorlunda på det här. Vi har tidigare sagt, och även fattat beslut från den utgångspunkten, att staten skall svara för baskarteringen och att det skall vara lika förhållanden för alla gruvföretag -- det gäller både svenska och utländska företag -- som vill prospektera i Sverige och som begär undersökningskoncessioner. De skall kunna få tillgång till det material som finns. Vi tycker att detta nu har åstadkommits. Under den socialdemokratiska tiden satsade man mera på prospektering än på baskartering. Men fastän man satsade flera hundra miljoner per år var man inte särskilt framgångsrik. Felet var kanske att inga utländska gruvföretag ville göra undersökningar i Sverige, därför att staten gjorde selektiva insatser riktade till vissa svenska gruvföretag. Således var det inte fråga om konkurrens på lika villkor. Det var därför som de utländska gruvföretagen inte sökte sig till Sverige. Genom att vi nu har en klar linje -- staten står för baskarteringen och tillhandahåller material till den som vill ha sådant -- kan vi skapa ett intresse här. Det är bra att vi är överens på den punkten. I varje fall Länsstyrelsen i Norrbotten har aldrig tidigare fått in så många ansökningar som man nu får in, och jag tror att det gäller för Västerbotten också. Man vill kartlägga i det närmaste hela Norrbotten och göra undersökningar.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

Således är det bra om man börjar prospektera i Sverige. På det sättet finns det kanske om något år ändå något utländskt företag som vill producera också mineraler i Sverige. Jag menar alltså att förändringen är klar och tydlig. Man kan också se orsakerna. Alla företag -- det gäller särskilt utländska företag som vill etablera sig i Sverige -- måste veta att det inte är selektiva insatser som gäller. Här är det i stället fråga om en bas som gäller för alla. Något mer är man inte intresserad av. Det framgår med all önskvärd tydlighet att man vill ha en baskartering. I övrigt klarar företagen det här själva.

Fru talman! Den här debatten tycks vara männens egen uppvisning. Absolut inget ont sagt om män. Av tolv debattörer är dock elva män. Men så handlar det också om uteslutande manliga ting, eller hur? Näringspolitiken är männens planhalva, eller? Företagande har en lång manlig tradition. I nästan alla stora styrelserum blickar porträtten på väggarna ner på mig, undrande vad jag som kvinna har därinne att göra. Dagens koncernstyrelser ser inte särskilt mycket bättre ut -- ungefär som det såg ut här i riksdagen på 20-talet, med en och annan modig kvinna som avvikande uppstickare. Kanske är näringslivet 70 år efter sin tid från jämställdhetssynpunkt? Men jag skall inte raljera. Visst är den moderna tidens inställning till kvinnligt företagande en helt annan jämfört med hur det var förr. De få kvinnor som sitter i styrelserummen i dag har ingen nedtryckt position. För egen del upplever jag att jag har samma ansvar, samma krav och samma inflytande som mina manliga kolleger. Ser man på de höga chefsposterna är det dock ytterst få som innehas av kvinnor. Bland näringslivstopparna i Sverige finns det väl knappast mer än en kvinna som är kändis. Håll med om att den kvinnans kompetens och elegans är en skön komplettering i det manliga sällskapet! Även om det finns få kvinnor i näringslivstoppen blir bilden en helt annan om man gläntar på dörren till chefsrummen snäppet under VD och företagsledare. Där finns många av oss kvinnor. Förhoppningsvis skall en stor del av dessa avdelningschefer, personalchefer, ekonomichefer, inköpschefer och allt vad man i dag är avancera upp till den högsta nivån så småningom. I småföretag och egenföretag, och detta gäller väldigt många branscher, är kvinnorna inte sällsynta. Där möter man dem som egna företagare, och de utmärker sig som noggranna, ärliga, ambitiösa, arbetssamma, försiktiga och förnöjsamma. Hellre en långsam och försiktig expansion än stor skuldsättning. Hellre arbetar kvinnan själv 12--15 timmar om dygnet än anställer någon som hon inte vet om hon i längden kan ta arbetsgivaransvar för. Här finns en stor dold samhällsresurs. Dagens välutbildade unga svenska kvinnor bär med sig stor kreativitet, utvecklingsförmåga, idérikedom och kunskap. Allt detta måste i större utsträckning tas till vara. Den stora privata företagssektorn i vårt land behöver den komplettering och den utvidgning som kvinnligt företagande medför. Därför är det så angeläget att vår näringspolitik utformas så att såväl kvinnligt som manligt företagande får goda förutsättningar. Och det räcker inte med goda förutsättningar. Det måste också vara lockande för kvinnor att driva eget -- inte minst nu när offentliga sektorns arbetstillfällen blir allt färre. Kvinnornas företag inom både varuproduktion och tjänsteproduktion behövs i ett samhälle som det är gott att leva i. Herr talman! Jag vill slutligen helt kort ge uttryck för Folkpartiets syn på näringspolitiken och dess inriktning i allmänhet. Aldrig tidigare i modern tid har Sverige haft så hög arbetslöshet som nu. Aldrig tidigare har småföretagande varit så omtalat och visats så stort allmänt intresse som nu. Aldrig har heller småföretagen haft så stora krav på sig att lösa arbetslöshetsproblemet. Men, herr talman, det räcker inte att tala om småföretagande och visa sig intresserad. Det krävs handling och vilja till handling från politikernas sida, om företagandet i Sverige skall ha en chans att avhjälpa det gigantiska arbetslöshetsproblemet. Det har varit regeringens viktigaste uppgift -- att klara den ekonomiska krisen och samtidigt skapa ett företagsvänligare klimat i Sverige, för att få fart på hjulen, så att människor får jobb och inkomster alstras. Det har varit ett tufft arbete att, trots djup lågkonjunktur och flera olika kriser samtidigt, steg för steg bana vägen för ett konkurrenskraftigt företagande i vårt land. Och regeringen har varit framgångsrik. I utloppet ur den omtalade mörka tunneln ser vi nu att så gott som alla viktiga kurvor går åt rätt håll. Export, orderingång, industriellt kapacitetsutnyttjande, produktion, varulager, antal lediga jobb, konkurser, bytesbalans, privat konsumtion och tillväxt. Allt utvecklas i rätt riktning, och som en följd av detta börjar arbetslösheten att minska. Därför, herr talman, är det närmast beklämmande att läsa Socialdemokraternas reservation om näringspolitikens inriktning. Att regeringens politik för näringslivsutveckling skulle ha misslyckats, som ni skriver, är ju ett helt absurt påstående. Jag måste faktiskt beröra Mats Lindbergs inledning, där han talade om konkurser och utslagning. Det har förts en lång debatt om den inledningen, som sköt högt över målet.

Det här är arvet som vi fick överta. Jag skall plocka några citat ur Socialdemokraternas reservation för att visa på det motsägelsefulla i deras uttalanden. ''Regeringen skulle vara mer aktiv'', sägs det. Ibland får regeringen kritik, ofta av Socialdemokraterna, för att den är för aktiv i att förbättra för näringslivet. Och om det är större aktivitet som krävs för att förbättra i näringslivet, så vill jag säga att det inte precis var utmärkande för den förra regeringen. Det har vi -- eller, rättare sagt, företagarna -- under de senaste åren fått skörda effekterna av. Nu plötsligt talar Socialdemokraterna vänligt om lönsamhet i företagen. Så var det minsann inte tidigare. På 80-talet var lönsamhet ett fult ord, och företagens vinster skulle minimeras. Nu säger Socialdemokraterna i sin reservation att ''det krävs nu en väsentligt högre vinstnivå än den som gällde i slutet av 1980-talet.'' Ett så ogenomtänkt påstående! Jag vill peka på att om inte den socialdemokratiska regeringen fört en politik som innebar att lönsamheten sjönk till intet under 80-talet, hade inte den enorma utslagningen av företag skett under lågkonjunkturen som följde. Konkurserna är en direkt följd av för dålig lönsamhet, förlorad marknad och dålig konkurrenskraft. Så lönsamheten hade minsann behövts även då. Dessutom inger inte socialdemokratiska uttalanden om god lönsamhet i näringslivet någon trovärdighet. Det är ju bara att titta på en tablå över hur Socialdemokraterna har röstat här i kammaren i snart tre år. Så gott som alla förslag, med innebörd att öka lönsamheten i företagen, har Ni hotar redan med nya skattehöjningar för företagen, om ni skulle få regeringsmakten. Ni vill åter försämra näringspolitiken och skulle säkert genomdriva olika pålagor och skatter som försämrar svenska företags expansionsförmåga. Jag är övertygad om att exportföretagens allt bättre resultaträkningar mycket snart skulle sticka i ögonen på en socialdemokratisk regering. Därmed skulle den onda cirkeln vara i gång igen med nya pålagor, skatter och minskad konkurrenskraft som följd. Ja, herr talman, reservationen i sin helhet är ett exempel på kvalificerat struntprat. Den innehåller ingenting kreativt och som vanligt inga egna förslag. Det enda förslaget är att begära ett program . Man tar sig för pannan och undrar verkligen om det är allvarligt menat. Så många stora ord av kritik -- och inte en antydan om ett eget förslag!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 Där yrkar jag bifall till reservationerna 15, 17 och 26.

Herr talman! Det är lätt att instämma i mycket av det som Gudrun Norberg inledde med när det gäller vikten av kvinnligt företagande. Här finns en reservation från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, där vi markerar att vi vill gå längre än vad regeringen gör för att stimulera kvinnligt företagande. Gudrun Norberg vet dessutom att Vänsterpartiet har gjort väldigt starka markeringar när det gäller att främja kvinnligt deltagande i ledningarna för de privata företagen. Det är väl känt. Jag tycker att det är bra att den här frågan kommer upp, därför att det finns alldeles speciella problem som kvinnliga företagare möter när de skall etablera eller utveckla sina verksamheter -- det gäller kontakt med kreditinstitut och det gäller uppläggning av verksamhet. Detta finns dokumenterat i samband med den regionalpolitiska propositionen och förarbetena till den, främst av Tora Friberg. Det finns också ett rikhaltigt material från USA, där man länge har jobbat med de frågorna. Jag tycker att man borde vara lika kreativ från svenskt håll som man faktiskt har varit i amerikansk näringspolitik, där staten -- eller staterna -- inte är rädd för att lägga tassarna i blöt för att främja och stimulera. Sådant skall man ta efter, anser jag, när det är fråga om demokratiska värden och strävan efter jämställdhet. Tyvärr går den svenska regeringen och utskottets majoritet här inte tillräckligt långt. Slutet av Gudrun Norbergs anförande var en lovsång till regeringens politik och ett våldsamt skällande på Socialdemokraterna.

Herr talman! Det går an att tala väl om kvinnligt företagande, men man måste göra något aktivt också. Det har inte hänt särskilt mycket under många, många år. Det är först nu på senare år som jämställdhetsfrågor börjar aktualiseras alltmer. Vi hade en liten debatt i näringsutskottet häromdagen om lönesituationen för kvinnor och om att företagen redovisar löneskillnader mellan kvinnor och män som har samma jobb. Det är inte förrän på senare tid som man verkligen har börjat uppmärksamma skillnaderna. Jag tycker inte att Vänsterpartiet utmärkte sig på något sätt i dessa frågor när partiet var stödparti för den socialdemokratiska regeringen. Vad har ni egentligen åstadkommit? Jag kan inte se någonting påtagligt. När det gäller debatten om huruvida den borgerliga regeringen är populär hos företagarna vill jag säga att jag inte vet vilka kretsar Rolf L Nilson rör sig i. Jag möter väldigt många företagare. Jag måste säga att jag inte alls har den bild av deras uppfattning som Rolf L Nilson här ger uttryck för. Min bild är den motsatta. Företagarna är oerhört rädda för att det skall bli ett regimskifte efter valet. Man ser framför sig osäkerhet, förändring och en återgång till den gamla näringspolitik som inte gynnade företagen på något sätt. Den gjorde att företagen slogs ut genom att konkurrenskraften minskade och marknader tappades. Vi kan inte låta det gå tillbaka dit. Företagen är givetvis angelägna om att det skall föras en politik där man sänker skatter på så sätt att företagen blir lönsamma. Regeringen har sänkt skatter för företag med ca 40 miljarder. Det är självklart att det har en effekt. Det är självklart att företagarna ser detta. Det är viktigt att vi får fortsätta denna politik. Det är viktigt för företagen att kunna expandera, och det är viktigt att företagen kan suga upp den enorma arbetslöshet som finns. Den enda förhoppningen är att vi får ett brett småföretagande, som kan göra att vi får ned arbetslösheten. Det är den förhoppning som vi alla har. Vi inser alla att det är ett måste.
Herr talman! Jag har medvetet undvikit att hamna i en situation där utsagorna grundas på vilka kretsar man umgås i och vilka personer man talar med. Jag har valt två tidningar som inte kan beskyllas för att vara vänstervänliga eller allmänt regeringsfientliga motståndare till marknadsekonomi. Det är Budskapet är samstämmigt. Jag tycker att det är en hård dom över en misslyckad näringspolitik. Att inte få förtroende från fackföreningsrörelsen när man driver borgerlig politik är kanske ingenting som oroar borgarna. Men att inte få förtroende från företagsledningarna och företagsägarna måste väl ändå vara ett problem? Det måste vara oerhört märkligt att berömma sig själv för stora framgångar när man stöter på denna typ av reaktioner. Det är inte fråga om enstaka reaktionsyttringar utan faktiskt om en ganska samstämmig dom över näringspolitiken. Det är bra att Gudrun Norberg tar upp frågor om kvinnligt företagande. Jag tycker inte att det finns anledning att skapa strid kring detta och säga vem som är bäst eller vem som är sämst, utan det är viktigt att lyfta fram frågorna och driva dem kraftfullt vidare. Jag skulle vilja ta upp en annan sak som vi i Vänsterpartiet har betonat när det gäller anslag till småföretag. Visst skall det jobbas med nya material och ny teknik, och visst skall det tas fram nya produkter, men dessa produkter skall också förpackas. De skall designas. Design är ett område där Sverige och Norden har varit ledande av och till under historiens gång men som har kommit i skymundan. Jag tycker att det är viktigt att man i en näringspolitik gör en kraftfull satsning på design, och det blir allt viktigare. Man måste stimulera design och uppmuntra designers -- dels allmänt, men också vad gäller det som kallas industridesign, dvs. formgivning av verkstadstekniska produkter och liknande. Det måste finnas en utställningslokal -- ett skyltfönster -- för detta. Vi undviker medvetet så långt det är möjligt att göra lokalpolitiska utspel. Men jag tycker att Form/Design Center i Malmö, som nästan är det enda ställe där man har god kontakt med Europa och med allmänheten, borde få näringspolitiskt stöd så att det kan leva vidare.
Herr talman! Jag har för mig att man från vänsterhåll brukar kritisera regeringen för att gå SAF:s ärenden. Jag har inte hört ett ord om det i dag. I stället säger Rolf L Nilson att regeringen får en massa kritik i bl.a. Dagens Industri. Jag läser faktiskt Dagens Industri dagligen. Jag vet i vilken omfattning den s.k. kritiken har förts fram. Det är bra om det finns kritik på vissa områden. Vi går inte företagens ärenden. Vi bedriver den näringspolitik som vi anser vara bra för näringslivet och för Sverige. Visst finns det enskilda journalister som har synpunkter. Det finns enskilda företagare som har synpunkter. Det finns enskilda branscher som har synpunkter. Det tycker jag är riktigt. Vi skall ha en öppen debatt. Men kritiken i Dagens Industri är övervägande positiv vad gäller regeringens politik.

Herr talman! Mats Lindberg insinuerar att jag inte skulle ha läst betänkandet. Det är ett fult påstående, Mats Lindberg. Läser man Socialdemokraternas reservation om näringspolitiken -- det har jag också gjort -- ser man att den upptar drygt en sida. Sedan säger Mats Lindberg att Folkpartiet inte har redovisat sin näringspolitik. Den finns här. Mats Lindberg för debatten med stor fräckhet. Han inledde den här debatten i morse med att komma med vissa påstående. Det var en fräckhet utan like där sanningshalten hade en underordnad betydelse. Det är tyvärr Mats Lindbergs debatteknik. Jag förstår att det är förtretligt för det parti Mats Lindberg företräder att regeringen har fört en så god och framgångsrik näringspolitik som den har gjort. Den reservation om kvinnligt företagande som finns här säger varken det ena eller det andra. Den innebär att man kommer med ett par miljoner extra. Vad är det när det i dag finns en riskkapitalmarknad och en kapitalmarknad med mängder med pengar? Det gäller att få dem ut i arbete. Det måste andra saker till än den reservation som man har roat sig med att söka stöd för hos Ny demokrati för att kunna knäppa regeringen på näsan. Det är inte det som skapar kvinnligt företagande i Sverige. Det behövs en näringspolitik som visar att vi kan ge kapital till dem som vill låna litet, att vi kan stötta på olika sätt och skapa de nätverk och framför allt de goda förutsättningar som krävs för att kvinnor skall kunna driva företag.

Herr talman! I måndags hörde jag ett föredrag om hur kapitalmarknaden och riskkapitalmarknaden ser ut i Sverige. Där redogjordes mycket tydligt för alla låneformer som finns och hur mycket kapital som finns. Det påstods att det inte någon gång i modern tid har funnits så mycket kapital på marknaden som det finns i dag. Det gäller även riskkapital. Bankernas stora problem i dag är inte kreditförlusterna. Bankernas stora problem i dag är hur de skall kunna få i gång utlåningen. Detta gäller en del av det kapital som finns. Det kan man egentligen inte betrakta som riskkapital. Det finns också en mängd riskkapital. Det svåra är att få allt det här kapitalet i arbete. Det är en process som inte sker över en natt, men det är en process som går framåt. Vi har skapat förutsättningar för detta genom att vi har fått fram så mycket kapital och riskkapital på marknaden. Kjell Ericsson var tidigare inne på att riskkapitalbolagen inte fungerade bra i början. Det har jag också kritiserat förut. De fungerade inte bra i början. Men det har förändrats och är nu betydligt bättre. Jag kan inte se att socialdemokratisk politik tidigare var någon mönsterpolitik när det gällde kvinnligt företagande. Jag säger inte att vi har en mönsterpolitik för kvinnligt företagande, men det är viktigt att lyfta upp dessa frågor. Det är sällan som jag talar om jämställdhet och sådana saker här i kammaren. Det har fallit utanför det näringspolitiska arbetet. Men någon gång är det verkligen intressant att göra det. I dag valde jag att göra det. Det är viktigt att någon gång också tala om vad kvinnligt företagande verkligen betyder. Det finns en enorm dold resurs i Sverige. Den måste vi ta vara på mycket bättre. Det finns kompetens, idérikedom och utvecklingsmöjligheter på många sätt. Vi måste hjälpas åt att se till att kvinnor också blir framstående i näringslivet.

Herr talman! Jag skall inte gå in i den debatt om kvinnligt företagande som Gudrun Norberg har tagit upp. Det kommer min kollega Bo G Jenevall att göra. Vi har ju konkreta förslag om det i det här betänkandet. Jag vill säga något om konkurslagstiftningen och ställa en fråga till Gudrun Norberg. Det är ett litet gräl här mellan socialdemokrater och regeringspartierna om orsaken till detta. År 1992 gällde det stora pengar, och grunden till det lades av den socialdemokratiska politiken. Det ligger väl en hel del sanning i det. Jag vill komma fram till att det är mycket stora leverantörsförluster. Det är självklart att kurvan går neråt. Men 1993 hade vi fortfarande förluster på ca 17 miljarder i leverantörsledet när det gäller just konkurser. Det föranleder mig att fråga Gudrun Norberg om hon är beredd att aktivera regeringens handläggning av denna fråga och att prioritera leverantörernas fordran i samband med konkurser. Den politiska handläggningen av detta har gått mycket trögt. Insolvensutredningens förslag skulle först presenteras hösten 1993. Sedan sade man att det skulle komma våren 1994. Nu talar man om att det skall komma någon gång under 1994. Jag undrar om Gudrun Norberg är beredd att aktivera den här frågeställningen inför regeringen och lyfta upp detta ur det stora paketet om konkurserna. Avslutningsvis konstaterar jag glatt att vänsterpartisten Rolf L Nilson börjar agitera för att vi skall tillämpa fler amerikanska idéer i näringspolitiken. Jag ser verkligen fram emot det.
Herr talman! Regeringen är aktiverad, Bengt Dalström. Man arbetar frenetiskt med den här frågan. Det är en ganska komplicerad fråga, och man måste vara noggrann. Jag håller helt med om att det är oerhört illa med de leverantörsförluster som sker. Det förekommer i dag en mängd konkurser som är oetiska på många olika sätt. Jag är också den första att angripa detta, så på den punkten tror jag inte att vi har några delade uppfattningar.

Herr talman! Jag vill först tacka Gudrun Norberg för hennes inlägg och instämma i det, speciellt i det hon lyfte fram om kvinnligt företagande. Jag skall försöka att i mitt anförande inte upprepa så mycket av det som regeringspartiernas företrädare har sagt, utan ha en mer generell inriktning. Socialdemokraternas partiledare frågan om man kunde säga att socialdemokratin är för företagen men mot företagarna. Ingvar Carlsson bekräftade att det ligger någonting i det.

Det är beklagligt, då socialdemokratin är en stark politisk rörelse, som också har uträttat åtskilligt bra för landet. Det finns många exempel som visar att politikerna bör vara försiktiga och inte gå in och ta det ansvar som företagsledningarna skall ta. Reservationerna i det nu aktuella betänkandet visar återigen exempel på sådana tendenser. Politikernas viktigaste uppgift är ju att så långt det är möjligt sätta upp spelregler inom vilka näringslivet har utrymme att arbeta. Det handlar om etiska spelregler och ekonomiska spelregler, det handlar om arbetsrättsområdet och mycket mycket annat. Ingen regering är fullkomlig, men vi ser nu -- och det är glädjande -- att det verkligen börjar att sjuda av liv i näringslivet. Den inriktning som regeringen har åstadkommit genom att skapa bra generella villkor kommer för lång tid att generera positiva effekter, och det är viktigt att detta inte slås sönder. Rolf L Nilson efterlyser tydligare markeringar för en mer miljöanpassad inriktning av näringslivet. Att en sådan inriktning är önskvärd råder det inga delade meningar om. Vi ser ju att den inriktningen alltmer infinner sig. Inte heller råder det delade meningar om behovet av att främja kvinnligt företagande och kooperativ verksamhet. Kjell Ericsson har redovisat regeringspartiernas samsyn i betänkandet, och jag vill inte upprepa det, utan nöjer mig med att konstatera att vi har kommit fram till förslag som är hållbara, långsiktiga och trovärdiga. Att Ny demokrati gör gemensam sak med Socialdemokraterna i några frågor är i och för sig inte förvånande med tanke på den brist på långsiktighet som man inom Ny demokrati har visat prov på. Bengt Dalström sade att han kände sig djupt besviken över hur riksdagen hanterar näringspolitiken och över möjligheterna att här diskutera frågorna. Han sade också att man inom Ny demokrati har svårt att förstå trögheten i hanteringen. Den ena stunden låter det som om det gällde att under stort ansvar lotsa ett fartyg genom svåra pass, och den andra stunden får man intryck av att det handlar om att åka speedboat och ha roligt på ett spegelblankt vatten. Nu skall man också snart börja diskutera politik inom partiet, enligt den nuvarande partiledaren. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta att med stor känsla av ansvar delta i politiken och söka lösningar för landets bästa. Rolf L Nilson menade att regeringspartiernas företrädare i näringsutskottet inte ens har agerat när de har sett att regeringens politik varit dålig -- det var så han uttryckte sig, om jag har antecknat rätt. Rolf L Nilson är naturligtvis fullt medveten om att vi på olika sätt har medverkat när förslagen har utarbetats, att politik är att ge och ta. Vi kristdemokrater har genom hårt arbete i regeringssamverkan fått betydligt mer gehör för vår politik än vad som skulle ha varit fallet om vi hade ställt oss bredvid, ägnat oss åt att ropa slagord och ställa krav som hela tiden avslås. Det här inser naturligtvis Rolf L Nilson, som är en erfaren och intelligent person. Jag vill nöja mig med detta och i övrigt instämma i det som Kjell Ericsson har framfört som utskottsföreträdare i de här frågorna. Jag yrkar bifall till reservationerna 13, 14, 15, 17

Herr talman! Jag tror att det är besvärande för Roland Lében att miljöanpassningen av svenskt näringsliv går så sakta. Att vi i Vänsterpartiet anser att vi genom en meningsyttring måste göra en markering för en mer aktiv miljöanpassning av näringspolitik och näringsliv beror på att regeringen under den här perioden mest har producerat luftpastejer. Man har gjort vackra uttalanden, som det i många fall är svårt att ha några invändningar mot, men det är fråga om vackra deklarationer med ganska litet av konkreta insatser för en utveckling av näringslivet i en mer miljöanpassad inriktning. Jag tror att det helt enkelt beror på det sätt som regeringen har valt att jobba på. Man vill inte göra ingrepp, eller man vill göra så få ingrepp som möjligt. Vill man på det sättet hålla fingrarna borta från utvecklingen av näringslivet och produktionen, kan man heller inte mer än marginellt medverka till den nödvändiga miljöanpassningen. Eftersom jag inte kunde ta replik på Bengt Dalströms inlägg, får jag väl nu ta upp det jag då ville säga om USA. Det borde inte förvåna någon som har följt de näringspolitiska debatterna här i riksdagen under de senaste fyra fem åren att jag kan välja en liberal men inte en nyliberal näringspolitik som ett föredöme i vissa fall -- i andra fall har en sådan politik stora brister. Delar av den näringspolitik som man bedriver i USA, både på federal nivå och på delstatlig nivå, passar ju också mycket väl in i en vänsterpolitik. Det görs där starka markeringar. Jag har här ett brev från Södertälje Företagarcenter i vilket man redovisar de satsningar på en Gore, USA:s vicepresident, står bakom. Det vore dumt att inte ha sådana förebilder och sträva i den riktningen. Vänstern har ju aldrig varit kritisk mot befolkningen i USA eller haft någon fientlig inställning till USA som land, utan vi har protesterat mot delar av USA:s utrikespolitik när det har varit befogat.
Herr talman! Jag tror ändå att historien kommer att ge den nuvarande regeringen erkännande och kredit för att ha inlett en era i vilken miljöskulden tas upp i budgetpropositionen, för miljöbalkens framtagande och för många andra initiativ. Rolf L Nilson talar om USA som förebild i fråga om miljön. Det finns fina exempel och förebilder där, och jag tror att vi alltmer kommer att ta intryck både därifrån och från andra länder. Man skall ändå ibland vara försiktig när man hänvisar till andra länder. Rolf L Nilson gjorde det tidigare i en replik på Olle Lindströms anförande. Rolf L Nilson nämnde då att det inte fanns något EU-land som inte har selektiva stödåtgärder. Vid andra tillfällen hänvisar han till samma länder som avskräckande exempel på länder som driver en politik som medför arbetslöshet. Låt oss ta till oss av det goda i exemplen från andra länder. Där kan vi säkert vara samstämmiga, Rolf
Herr talman! Roland Lében tog i sitt anförande upp temat att företrädarna för regeringspartierna inte hade agerat i utskottet när politiken var dålig eller ledde fel. Jag säger inte detta som ett allmänt påstående rakt ut i luften. Det är ett försök till en jämförelse mellan hur olika utskott agerar under olika perioder. Min minnesbild av näringsutskottets agerande under den förra regeringsperioden är faktiskt att utskottet agerade mer självständigt i förhållande till regeringen än vad den nuvarande majoriteten har gjort. Det var en kraftfullare och starkare vilja i utskottet då än vad jag har sett nu. Jag tycker att det är bra när utskotten är bråkiga och har sina egna uppfattningar. Jag tror att det är bra för regeringspolitiken, även om mitt huvudsyfte inte är att underlätta för regeringen att driva sin politik.
Herr talman! Jag kan av naturliga skäl inte jämföra med tidigare mandatperioder. Men jag har heller ingenting emot att utskottet utövar ett visst mått av självständighet. Näringsutskottet har visat prov på självständighet, många gånger i konstruktiv anda. Jag tycker inte att vi har någonting att skämmas för i det avseendet.
Herr talman! Roland Lében uttalade sig om Ny demokrati. Han talade om vår brist på långsiktighet i politiken. Om han bara hade läst vår stora motion om näringspolitiken, hade han kunnat konstatera att vi har klart långsiktigt deklarerade mål i en sammanhållen näringspolitik. Jag tycker att efterslängen att vi först nu har börjat med politiken, underförstått i stället för att ägna oss åt de interna problemen, faktiskt var rätt onödig.
Herr talman! Det kan hända att den efterslängen var onödig. Men det var faktiskt bara ett citat från partiledaren. Beträffande långsiktigheten använder jag mig av ett generellt talesätt. När man t.ex. har läst uttalanden från Ny demokratis representant om diskussionerna om husläkarreformen, framgår det att Ny demokrati har lovordat den reform de var med om att genomföra. Hör hur det låter nu. Då kan det finnas fog för det jag har sagt. Det finns åtskilliga fler exempel som man kan rada upp.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka Roland Lében för ett erkännande av socialdemokratisk politik sett i ett historiskt perspektiv. Annars skulle man kunna tro av denna debatt att om socialdemokratin hade fått fortsätta att regera hade vi hamnat i avgrunden. Gudrun Norberg avslutade sitt inlägg med att säga: ''Bevare Sverige för en ny socialdemokratisk regering!'' Herr talman! Min parti och utskottskollega Mats Lindberg har på ett utomordentligt sätt redogjort för hur vi socialdemokrater uppfattar regeringens brist på en offensiv näringspolitik. Låt mig emellertid göra några noteringar och kommentarer till vissa reservationer som vi socialdemokrater står för. Både i dag och tidigare har vi socialdemokrater ofta beskyllts av en del av våra politiska motståndare för att vara näringslivsfientligt inställda. Men detta är en stor myt och är felaktigt. Jag tror att jag kan påstå att historien om vårt lands utveckling visar att det är tack vare en framsynt inställning från såväl socialdemokratin som fackföreningsrörelsen som det har varit möjligt att mera rättvist både utveckla och fördela det vi gemensamt producerar. Självfallet blir en viktig utgångspunkt att understödja och underlätta för nödvändiga och fortgående strukturomvandlingar mot en alltmer högproduktiv varu och tjänstesektor. I dag ser vi en delad bild. Exportindustrin noterar fortsatta framgångar. Detta beror till stor del på en mycket försämrad krona, dvs. en intern depreciering på 30 %. I debatten har det talats om andra åtgärder som skulle ha underlättat precis lika mycket. Men det viktiga är att det är kronans fall, en misslyckad penningpolitik, som har lett till att det i dag går bättre än tidigare. Men det förödande är att samtidigt har hemmamarknaden nästan helt kollapsat. Kjell Ericsson gjorde ett stort nummer av att vi nu noterar en stor uppgång. Det är väl i sig bra. Det är naturligtvis bra att det går bättre. Men det kunde ha gått väsentligt bättre. Vi socialdemokrater har under vår oppositionstid lagt fram förslag som kunde ha förhindrat det ras vi har upplevt. Det är naturligtvis glädjande, Kjell Ericsson, att antalet konkurser har minskat med 23 %. Men antag att 1 000 företag till skulle kunna gå i konkurs i år. Det innebär att det skulle vara fråga om 230 färre konkurser. Det är fortfarande 770 som kommer att gå i konkurs med tanke på den politik som bedrivs. Det är enkel matematik, Kjell Det är nödvändigt att, som vi har framhållit i vår partimotion, ta ett samlat grepp för att lösa de problem som finns samt att skapa möjligheter för en bättre utveckling. Det innebär att fler politikområden -- det har framhållits i debatten -- måste samverka för att skapa en god och varaktig tillväxt som kan fördelas rättvist. Herr talman! Felet med den nuvarande borgerliga politiken är en näst intill fanatisk tilltro till att marknaden skall sköta allt. Då löses problemet av sig självt. Man tror att med hjälp av skattesänkningar på kapitalinkomster, omfattande avregleringar utan konsekvensanalyser och privatisering och utförsäljning av gemensamma tillgångar, skall alla problem bli lösta. Herr talman! Den borgerliga näringspolitiken, som den hittills har redovisats, kommer inte att minska en rekordstor arbetslöshet. Den kommer inte heller att utveckla och förnya vårt näringsliv. Herr talman! Jag har sedan jag trädde in i denna kammare 1985 deltagit i ett antal debatter om näringspolitiken. Det har ofta vid dessa debatter framkommit mycket stor kritik och nästintill tjat mot de löntagarfonder som vi socialdemokrater lät införa. Löntagarfonderna var avsedda att vid den tidpunkten justera övervinster i företag för att skapa förutsättningar för att samhällsmedborgarna skulle få en vettig pension på ålderns höst. Dessa löntagarfonder blir nu ett stort gigantiskt nummer för den borgerliga regeringen. Avkastningen från dessa löntagarfonder skall bli en stor gottpåse i valrörelsen. Den skall delas ut på område efter område. Nu är det slut på tjatet om dessa förhatliga löntagarfonder. Nu skall de användas, men på ett helt annat sätt än vad de var tänkta för från början. Herr talman! Precis som Mats Lindberg nämnde kommer det att krävas fasta spelregler. Det gäller på energipolitikens område. Det gäller på skattepolitikens område. En återgång till 1991-års skatteuppgörelse blir nödvändig. Det var en skatteuppgörelse vi gjorde med ett annat politiskt parti. Företrädare för Industriförbundet stod bakom denna skatteuppgörelse. Det är nödvändigt med rättvisa också i skattesystemet. Jag delar de uppfattningar som har redogjorts från talarstolen tidigare, dvs. vad som nu har skett är en övervältring av skattekostnader på vanliga inkomsttagare. Det krävs en god lönsamhet, som skall användas till produktiva investeringar och till insatser som höjer de anställdas kompetens och till utveckling av en bättre arbetsorganisation. Det krävs en bättre kapitalförsörjning, och som tidigare sagts bör utvecklingsfonderna eller utvecklingsbolagen, som de numera kallas, få bättre utlåningsresurser. Detta har vi också givit uttryck för i en av de reservationer som Mats Lindberg har berört. Herr talman! Uppfinnare och innovatörer bör enligt oss socialdemokrater få ett bättre stöd än det som föreslås i propositionen. Det gäller bl.a. en stärkt rådgivningsverksamhet vid produktråden, som bör byggas ut. Dessutom bör ett bättre stöd ges till Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet. Detta har vi utvecklat i reservation nr 6, till vilken jag härmed yrkar bifall. I reservation nr 7 pekar vi på att det behövs bättre och prioriterade åtgärder för att stödja och utveckla kvinnors företagande. Det var med tillfredsställelse som jag noterade Gudrun Norbergs inlägg i den delen av debatten om näringspolitiken. Vi konstaterar att det finns stora utvecklingsmöjligheter bland kvinnliga företagare och att internationell statistik visar att det är kvinnliga företagare som ökar mest bland små och medelstora företag. Vi socialdemokrater är övertygade om att våra konkreta förslag om stöd till utbildning, kunskapsöverföring, rådgivning m.m. kommer att ge kvinnor bra förutsättningar att etablera sig som företagare. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 7. I reservationerna nr 9, 11 och 12 utvecklar vi socialdemokraater hur man bör öka insatserna på olika områden för små och medelstora företag. Vi vill speciellt framhålla behovet av att ge bättre stöd till svenska företag som skall konkurrera på den numera utvidgade europeiska marknaden. Vi anser det dessutom motiverat med en bättre kompetensutveckling både för enskilda arbetstagare och för småföretagare för att de skall kunna tillgodogöra sig möjligheterna på de nya teknikområden som växer fram. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 9, 11 Vi har i reservationerna nr 16 och 23 tagit upp frågor som berör stöd till Vi menar att båda dessa ändamål förtjänar en bättre behandling än vad som anges i propositionen. Jag yrkar följaktligen bifall till reservationerna nr Låt mig så till sist, herr talman, med glädje konstatera att vi har fått en majoritet av utskottets ledamöter att lyfta fram den kooperativa företagsformen och stödet till kooperativ utveckling. Det finns i dag inom EU en mycket klar medvetenhet om den kooperativa företagsformens betydelse och framtidsutsikter. Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag utvärderat det statliga stödet till lokala kooperativa utvecklingscentra, LKU. Man har kommit fram till att lokala kooperativa utvecklingscentra gör en fantastisk insats. LKU:s rådgivningstjänster tas till stor del i anspråk av icke traditionella företagare. Kunderna är i mycket stor utsträckning kvinnor, i vissa fall upp till 90 %. Till dem som efterfrågar dessa tjänster hör landsbygdsbefolkning och arbetshandikappade. Lokala kooperativa utvecklingscentra bidrar till att skapa arbetstillfällen, ofta i glesbygd. En försiktig beräkning visar att LKU under 1992 bidragit till att skapa 300 nya kooperativa företag. Dessa har i sin tur givit inemot 1 300 nya arbetstillfällen. Många av de arbetstillfällen som LKU bidrar till att skapa i kooperativa företag skulle troligtvis inte ha kommit till stånd i andra företagsformer. Riksrevisionsverkets bedömning är att LKU:s verksamhet från den synpunkten ger ganska bra valuta för insatta medel. Herr talman! Det hade varit glädjande om näringsminister Per Westerberg hade kunnat delta i denna debatt. Jag har av ett pressmeddelande om hans engagemang denna vecka förstått att han har viktigare frågor att sköta. Han har bl.a. i dag träffat representanter för Träinformation AB och Trätek på Ingenjörshuset här i Stockholm och talat om trävarubranschens möjligheter. Det är att beklaga, herr talman, att det inte finns mycket mer om sådana frågor i propositionen. Jag såg i morse näringsministern på TV i en diskussion med vår företrädare i näringspolitiska frågor Anders Sundström debattera privatiseringen av statliga företag. Vi kommer efter behandlingen av detta betänkande här i kammaren att diskutera statlig företagsamhet. Under diskussionen gjordes en telefonundersökning av vilka som är förespråkare för respektive motståndare till en fortsatt privatisering av statlig verksamhet. Ca 4 000 människor ringde under morgonen, och av dem var 67 % motståndare till och 33 % för en fortsatt privatisering. Det märkliga var, herr talman, näringsministerns kommentar till att bara 33 % var förespråkare för en privatisering. Han svarade att de som förespråkar en privatisering kanske är trötta på morgonen. Herr talman! Jag tycker att åtskilligt av den näringspolitik av borgerlig tappning som vi ser visar på mycket av trötthet.

Herr talman! Mitt erkännande av socialdemokratins förtjänster är inte krystat, men det betyder inte att jag uppskattar den ekonomiska politik som fördes på 80-talet. I januari 1986 väckte kds genom Alf Svensson en ekonomisk-politisk motion som beskrev det scenario som då redan hade gillrats upp genom den socialdemokratiska politiken. Förslag till åtgärder anvisades för undvikande av ett scenario som olyckligtvis kom att förverkligas. Bland betydande orsaker till den djupa krisen kan man peka på socialdemokraternas oförmåga att samla sig till viktiga beslut om den ekonomiska politiken. Beträffande LKU-verksamheterna gäller att man i nuläget inte vill ha mer medel. Civildepartementet har inte önskat mera medel. Jag har dubbelkontrollerat detta. Hade behovet och viljan att använda ett par miljoner extra verkligen funnits, hade vi kunnat enas om detta. Avslutningsvis vill jag bara konstatera att jag visste att Ny demokrati tror på den typ av opinionsundersökninger där man betalar för att på ett 071-nummer få lämna sin meningsyttring men att jag inte trodde att socialdemokratin hade börjat använda sådana metoder. Många ansvarskännande människor har för länge sedan, av flera orsaker, spärrat möjligheterna att använda 071-nummer. Det känns litet främmande att börja tro på sådana här metoder.
Herr talman! Det har sagts mycket under morgontimmarna om den ekonomiska politiken och orsakerna till de problem som vi har i vårt samhälle för närvarande. Mats Lindberg har mycket frikostigt tagit åt sig en del av den kritik som vi socialdemokrater naturligtvis måste tåla när det gäller slutet av 80-talet. Men jag understryker vad Mats Lindberg sade: Det föreslogs från borgerligt håll mycket litet av åtgärder som skulle ha kunnat förhindra detta. Tvärtom klagade man över att det var för litet av avreglering. Den gick för långsamt och borde ha snabbats på. Det var budskapet från de borgerliga vid den tiden. Den ekonomiska politik som fördes på 80-talet bär vi naturligtvis ett ansvar för, men påstå inte att man från borgerligt håll ville bromsa utvecklingen! Tvärtom ville man spä på den ytterligare. Det är vidare viktigt att konstatera att Civildepartementet säger att det finns tillräckligt med pengar till den lokala kooperativa utvecklingsverksamheten. Men detta får stå för Civildepartementets räkning. När vi träffar dem som verkar på lokala kooperativa centra ute i landet förstår vi att detta inte alls stämmer. Pengarna borde i stället kanaliseras åt ett annat håll.
Herr talman! Jag har fått ett annat intryck av LKU verksamheten ute i landet. För övrigt är det naturligtvis riktigt, som Mats Lindberg säger, att det när det gäller oppositionens roll naturligtvis är fråga om en växelverkan. För att få en bra regeringspolitik behöver man ha en bra opposition. Det är också viktigt att tänka på i dagens situation. Det finns givetvis ett gemensamt ansvar. Jag ville dock lyfta fram exempel på hur tydligt Alf Svensson beskrev just det framtida scenario som skulle undvikas och som senare tyvärr blev verklighet. Det går att läsa i riksdagens handlingar.
Herr talman! Det finns ingen anledning att länge diskutera på vilket sätt vi skall använda medel för att stärka de lokala kooperativa utvecklingscentrumen och deras verksamhet. När vi läser den regionalpolitiska proposition som lades fram förra veckan ser vi att det är där som man vill öka anslagen och lägga pengarna. Det är man alltså inte motståndare till, men det är man när det gäller näringspolitiken rent allmänt. Sedan till detta med att citera vad olika partiföreträdare och partiordförande säger. Jag kan villigt erkänna att inte heller jag tror på att det ligger någon vetenskap i den undersökning som gjordes i morse. Jag såg den som en indikation på vad folk faktiskt tycker i en speciell politisk sakfråga. Alf Svensson gjorde scenarion över ekonomisk politik, och han får naturligtvis stå för sin uppfattning. Låt mig referera Alf Svenssons uppfattning om ekonomisk politik. Han skrev i en artikel i tidningen Dagen för några veckor sedan något som är ganska signifikativt för hur den ekonomisk-politiska debatten förs i kds tappning. Han skrev följande: Den kristna etiken är bl.a. att uppoffra sig, att stå på den svages sida och att vara tolerant. Det är också utifrån den kristna etiken vi medverkar till att ta bort en samhällsekonomiskt skadlig dubbelbeskattning av riskkapital. På vilket sätt skulle en dubbelbeskattning av riskkapital vara samhällsekonomiskt skadlig,

Herr talman! Reynoldh Furustrand känner sig förnärmad över att det framkommit att Socialdemokraterna skulle föra en näringsfientlig politik eller ha en näringsfientlig inställning. Jag kan förstå det. Jag vill inte beskylla Socialdemokraterna för att medvetet vara näringsfientliga. Men den näringspolitik som bedrivs kan i varje fall inte betraktas som näringsvänlig. Om vi går tillbaks till erfarenheterna från 80-talet vet vi att det under vartenda ett av de socialdemokratiska regeringsåren skedde ständiga regleringar, ständiga skattehöjningar och ständiga försämringar för näringslivet. De erfarenheterna har också näringslivet tagit till sig. Det är därför som man är rädd för en socialdemokratisk regering till hösten. Man säger t.ex. att man är orolig för att den politik som nu förs inte skulle kunna vara långsiktig. Reynoldh Furustrand säger här att Socialdemokraterna är för fasta spelregler, och det har också andra sagt förut i talarstolen. Vad är det då för fasta spelregler? För det första har vi erfarenheterna från tidigare socialdemokratiska regeringsår. För det andra har vi de beslut som fattats i denna kammare under denna mandatperiod. På punkt efter punkt har man sagt nej till alla förbättringar för näringslivet, trots att man har vetat att konkurrenskraften försämrades kraftigt i slutet av 80-talet och början av 90-talet. För det tredje har förslag framlagts i den socialdemokratiska ekonomiska motionen i januari. Det är förslag om höjda skatter, återinförande av regleringar och annat. Jag tror att Reynoldh Furustrand måste förstå att det i vart fall utifrån en borgerlig näringspolitik är ganska främmande att tro att vi inte skulle tala om för socialdemokratiska ledamöter i denna kammare vad som egentligen pågår. Ni har ett budskap från näringspolitiska företrädare och talesmän ute i landet i olika debatter och ett annat budskap i riksdagen, med olika former av nej-sägande. Det inger inget förtroende. Reynoldh Furustrand sade också att hemmamarknaden hade kollapsat och talade om arbetslösheten. Det är naturligtvis viktigt att vi ser till att vi försöker förbättra läget. Det har faktiskt visat sig, framför allt de senaste månaderna, att arbetslösheten har gått ner, och i går kom ganska klara besked om att läget på hemmamarknaden också är på väg uppåt.
Herr talman! Vi skulle kunna föra en ganska lång och intensiv debatt om grunder och orsaker till problem i ekonomin och i samhället, Olle Lindström. Jag skall inte föra in allför mycket. Jag vill om inte annat påminna Olle Lindström om åren 1976--1982. Vi som har jobbat med politik under ett antal år -- och det utgår jag ifrån att Olle Lindström har gjort -- har mycket klart för oss vad som hände. Omläggningen av den dåvarande ekonomiska poltiken ledde till ökad arbetslöshet och ökad utslagning. Det ledde till en vinstfördelning som inte var fördelaktig för samhället, utan för kapitalägare. Vi ser exakt samma mönster nu i 90-talets början. Det vi socialdemokrater fick ta itu med när vi kom tillbaka till regeringsmakten 1982 var att restaurera ekonomin, att se till att företagen fick möjligheter att bli livskraftiga, att utveckla arbetsmarknaden samt skapa flera och varaktiga jobb. Det är de jobben som nu med i stort sett samma ekonomiska instrument håller på att forslas undan. Kom inte och tala om att det var den socialdemokratiska politiken på 80-talet som fördärvade allting, Olle Lindström! Då talar Olle Lindström inte sanning. Verkligheten är den att skattesänkningar för närvarande inriktas till fel grupper. Att kapitalägare får stora skattesänkningar gynnar faktiskt inte vare sig i det korta eller det långa perspektivet näringsverksamheten särskilt mycket. Om min kollega från Nyköping, Per Westerberg, får en skattesänkning på 7 miljoner kronor på sitt aktieinnehav blir det inte bättre näringslivsverksamhet i Nyköping, om man inte statsar pengarna på näringsverksamhet. Det är detta som är verkligheten, Olle Lindström. Vi är inte motståndare till att företag skall få ha vinster. Vi tvångsbeskattar inte företag för vårt höga nöjes skull. Vi ser till att det sker en rättvis fördelning av de resurser som vi gemensamt producerar. Det är skillnaden mellan moderat och socialdemokratisk politik.
Herr talman! Jag tror säkert att det begicks misstag även under åren 1976--1982, Reynoldh Furustrand. Men man skall också komma ihåg att det var tvunget med en företagsakut under den tiden på grund av vad som hände därförinnan. Nu skall vi kanske inte alltför mycket gå in på det som varit, utan vi skall titta framåt. Det är därför jag menar att det är viktigt att också Socialdemokraterna ser till att det blir fasta spelregler och inte bara skriver det och säger det. I den politik som det redogörs för i utskottet och här i kammaren är det absolut inte fråga om några fasta spelregler. Sedan tog Reynoldh Furustrand också upp frågan om skatterna. Det är alldeles självklart, att om man skall få riskkapital och kapital till nya projekt, nya företag och nya innovationer måste det till en gynnsam beskattning för att kapitalet skall komma fram. Det är just detta som den nuvarande regeringen har sett till att skapa. Det är alldeles självklart att det också kommer fram pengar från företagare och kapitalägare, tillsammans med upplåning på olika sätt. Det är grunden för att kunna skapa nya arbetstillfällen och skapa nya företag. Det är detta som ni har sagt nej till. Ni säger faktiskt nej till arbetsskapande åtgärder. Det är det som är problemet med Ni talar om att minska arbetslösheten, säger att regeringen gör för litet och att borgerligheten inte ägnar sig åt detta. Samtidigt säger ni nej till vartenda arbetskraftsskapande projekt och beslut som vi har föreslagit. Det är problemet, Reynoldh
Herr talman! Jag kan lugna Olle Lindström på en punkt: Vi skall se till att det blir fasta spelregler och ett bättre näringsklimat. Men för det krävs en socialdemokratisk regeringsseger i höst, så att näringslivet, arbetsmarknaden, vet vad man har att rätta sig efter. Det är fullständigt meningslöst att åstadkomma skattelättnader för mig och Olle Lindström, som är höginkomsttagare, om inte näringslivet har någon möjlighet att utveckla den skattesänkning som vi då får. Om det finns möjligheter för oss att köpa skattkammarväxlar eller andra papper som är bättre räntabelt än att sätta in våra pengar på börsen kommer kanske Olle Lindström, och t.o.m. jag, att välja den vägen av kapitalinvestering. Det är det allvarliga, Olle Lindström. De skattesänkningar som genomförts och som man gör ett stort bravurnummer av leder inte till att utveckla näringslivet. Det krävs fasta spelregler på energiområdet, som jag sade tidigare, och på skatteområdet. Vi var överens med Folkpartiet om en skatteuppgörelse som innebar att man beskattade arbete och kapital likvärdigt. Det gör man inte längre. Vi socialdemokrater skall se till att det blir fasta spelregler när Socialdemokraterna vinner valet i höst. Det kan Olle Lindström och andra vara övertygade om.

Herr talman! Även Reynoldh Furustrand tar upp kronans depriciering som det enda allena saliggörande för att det går bra för Sverige i dag. Jag har bemött Mats Lindberg tidigare i denna fråga och talat om orsakerna. De är många fler än kronans depriciering, inte minst skattesänkningarna, som för småföretagen är 14 miljarder kronor. Jag upprepar: För småföretagen är skattesänkningarna 14 miljarder kronor. Det har stor betydelse, och det kommer att få ännu större betydelse, att småföretagaren kan ha kvar pengar i sitt eget företag för investering i stället för att använda dem till skatt. Det är ju så vi vill att de skall ha det också. Men det verkar nästan som att socialdemokraterna är besvikna över att det börjar gå bra för Sverige nu. Man verkar missnöjd över att kurvorna börja peka uppåt. Jag förstår inte riktigt varför. Skall vi inte vara glada och tacksamma över att det äntligen har vänt och att Sverige kan producera och exportera mer och att nya arbetstillfällen ges? Är det inte bra? Är det inte positivt? Det verkar nästan som att Reynoldh Furustrand i stället är litet besviken över situationen, och det förstår jag inte riktigt. Det sägs vidare att det inte händer så mycket i Sverige. Men det investeras väldigt mycket i Sverige i dag; jag har själv personlig kontakt med många företag. Det gäller inte bara de stora företagen Ericsson och Volvo utan företag som Svanbord och Svanskog, Lars Höglund i Töcksfors och Sjunne i Charlottenberg. Jag kan räkna upp en lång rad företag som investerat och nyanställt. Dessutom uppvisar företagen i dag en stor övertid, som förmodligen så småningom också övergår till arbetstillfällen. Det visar att vi är på rätt väg. Det skall vi vara tacksamma för. Vid debatterna om näringspolitiken under de senaste åren har riskkapitalförsörjningen varit en stor fråga. I dag har det inte sagts så mycket om den, och det kan jag förstå. Det börjar nämligen att lösa sig på både det ena och det andra hållet. Nuvarande regering har faktiskt ökat riskkapitalet. Det statliga engagemanget har ökat från 4 miljarder till 12 miljarder kronor under de senaste åren. Det förhållandet har getts ett stort erkännande från alla dem som sysslar med dessa frågor. Utbudet i dag av riskkapital är stort, men det kan göras ännu bättre. Men det riskkapital som i dag finns har denna regering medverkat till. En rad andra åtgärder, som inte har diskuterats i dag, har också vidtagits när det gäller forskning och utveckling. Förra året gjordes en stor satsning på forskning och utveckling, vilken fullföljs även detta år. Det är viktig för långsiktigheten att vi ger både grundforskningen och den tillämpade forskningen större möjligheter. Det får man nu genom dessa satsningar. Vi har också infrastruktursatsningar. Det har aldrig gjorts så stora satsningar på vägar, järnvägar och kommunikationer som i dag. Allt detta skall leda till ett bättre näringsklimat, och det har det också gjort. Det gör att svenska företag har mycket goda förutsättningar att hävda sig i fortsättningen.
Herr talman! Låt mig besvara det sist sagda först. Satsningarna på infrastrukturella åtgärder hälsas naturligtvis med tillfredsställelse. Det var precis sådana förslag som vi socialdemokrater lade fram hösten 1990 och våren 1991, innan vi förlorade valet. Vi reserverade faktiskt medel för dessa infrastrukturella satsningar. På olika områden hade vi skjutit fram positionerna. En del av detta försöker man nu från borgerligt hålla göra ett stort seger och bravurnummer av. Det är precis som att ni hade föreslagit dessa satsningar som faktiskt förberetts sedan lång tid tidigare. I mitt anförande, Kjell Ericsson, sade jag att kronans depriciering är grundorsaken till att det går bra för svenska företag. Detta är omvittnat av företagsledare och ekonomer, både i Sverige och utomlands. I kombination med andra effekter förstärks detta naturligtvis, men dessa effekter, Kjell Ericsson, har en verkan åt ett annat håll. I dag har vi en långtidsarbetslöshet som håller på att bli förödande. På vilket sätt bedriver Kjell Ericsson en bra näringspolitik, en politik som tar sikte på att människor inte blir långtidsarbetslösa? På vilket sätt bedriver Kjell Ericsson en näringspolitik som gör att unga människor får framtidstron tillbaka och som gör att de vill satsa på ett industriellt arbete? De är de grundläggande frågorna. Men med den politik som jag kan utläsa av regeringens proposition, som bär Per Westerbergs namn, finns inte den typen av näringspolitiskt långsiktigt tänkande; det är det beklagliga. Den politik som har bedrivits har kostat oerhört mycket för svenska folket. Låt oss se till att rätta till detta, alla var och en på sitt sätt. Jag välkomnar Kjell Ericsson i en konstruktiv debatt här i dag.
Herr talman! Jag har alltid försökt att vara konstruktiv i mina debatter. Det är det som leder framåt. Det har avgörande betydelse att man kan driva frågor framåt som driver vårt land framåt och som ger det svenska näringslivet de bästa förutsättningarna att klara sig. Det är grunden till vår välfärd i vårt land. Vi kan väl vara överens om att ett fungerande näringsliv som genererar medel och resurser till allt det goda vi önskar är grunden. Genom den politik som nu förts vill vi åstadkomma denna goda grund, den goda jordmånen, för företagarna i vårt land. Jag återgår till frågan om infrastrukturen. För upplysnings skull kan jag säga att under det sista året av Socialdemokraternas mandatperiod vid makten utgjorde satsningarna på infrastrukturen 4 miljarder kronor. Förra året, med nuvarande regering, utgjorde satsningarna 13 miljarder. Det handlar alltså om en tredubbling, som innebär att väldigt mycket har åstadkommits vad gäller de stora vägarna, men också vad gäller de små vägarna. Ända ut på det finmaskiga glesbygdsvägnätet har det gjorts satsningar med dessa medel, och det är viktigt. Arbetslösheten är ett oerhört väsentligt problem, som vi har jobbat hårt med. Vi har vidtagit kortsiktiga åtgärder för arbetslösa, inte minst åtgärder avseende ungdomar genom ungdomspraktikplatser, ALU-projekt och utbildning. På det viset har vi sett till att ungdomarna kommer ut i arbetslivet för att få praktik och erfarenhet och för att få en bättre utbildning. Det har satsats mycket på utbildning, och det kommer att satsas mycket. Utbildning är ju en framtidsinvestering för våra ungdomar. I det sammanhanget vill jag lyfta fram en sak. Vi utbildas i stor utsträckning i dag till att bli löntagare. Jag tycker vi kan vara överens om att i framtiden satsa mer på utbildning av entreprenörer. Det behövs nya företagare. De måste då få entreprenörsutbildning, både på gymnasienivå och på högskolenivå. Det är något som man mer bör lyfta fram. Jag har t.ex. nämnt regionalpolitiken i dag. Där tas dessa aspekter fram. Det är viktigt att ge unga människor chansen att utbilda sig till entreprenörer på gymnasieskolan och på högskolan. Slutligen vill jag ta upp frågan om kvinnligt företagande. Gudrun Norberg beskrev det mycket bra. Det är bara för mig att instämma i allt det hon sade. Men det har gjorts många åtgärder från denna regerings sida via NUTEK som bistått med rådgivning och kompetenshöjande åtgärder. NUTEK har också uppdrag att redovisa och att komma med förslag om ytterligare åtgärder som bör genomföras vad gäller kvinnligt företagande. Vad gäller regionalpolitiken finns ju mikrostödet på 20 000 kr för att starta småföretag. Det stödet har många kvinnor visat stort intresse för. Det generella småföretagarstödet på 15 % bidrar också till intresset -- det finns så mycket på detta område. Regeringen har alltså vidtagit denna viktiga åtgärd, och viktiga åtgärder kommer även fortsättningsvis att vidtagas. Kvinnligt företagande är en oerhört angelägen fråga.
Herr talman! Jag delar Kjell Ericsson uppfattning att det bör göras väsentligt mer för att höja kompetensen och kunskapen i vårt samhälle, både för dem som finns inom industrin i dag i olika befattningar och för dem som skall finnas där i framtiden. Det är då litet märkligt att vi inte har kunnat förena oss, så att vi socialdemokrater inte hade behövt reservera oss vad gäller kompetenshöjning och kunskap för företagare i vårt land. Vi socialdemokrater har faktiskt reserverat oss till förmån för det. Det hade vi sluppit om Kjell Ericsson före dagens debatt hade tänkt så som han nu redovisar i kammaren. Dessa frågor är viktiga. Det är samma sak vad gäller kvinnligt företagande. I en reservation har vi socialdemokrater sagt att vi vill gå något längre och snabbare än regeringen. Jag upplever att Kjell Ericsson lurpassar. Jag vill också understryka att det finns oerhört mycket. Jag har i utvecklingsbolaget i mitt eget län sett hur man mer och mer ''pushar'' fram verksamheter som är riktade mot kvinnliga företagare. Men de säger att det inte räcker. Det stora och avgörande bekymret är möjligheterna för både kvinnliga och manliga företagare att få riskkapital. Det är ett problem som vi tidigare har pekat på i en reservation. Jag tror att det behövs en ny näringspolitik, Kjell Ericsson. Vid mina resor runt om i landet -- jag är väl en av dem som Olle Lindström riktar in sig på -- träffar jag vid olika förekomster företagare, och jag får då klart för mig att det behövs en näringspolitik som är fast och konsekvent, en näringspolitik som är inriktad på en Europamarknad, där Sverige är en viktig komponent i den stora, fantastiska utvecklingen. Jag tror att den näringspolitiken kommer efter höstens val.

Herr talman Jag avser att i detta inlägg göra några korta kommentarer till betänkandets avsnitt Inledningsvis konstaterar jag med tillfredsställelse att utskottet bedömer att svensk livsmedelsindustri har goda förutsättningar att kunna hävda sig på en öppen Europamarknad och att den har potential att bli en framgångsrik exportnäring. Behovet av ökade forsknings och utvecklingsinsatser poängteras, och i denna förändringsprocess bör enligt utskottets mening staten och industrin samarbeta. Industrins egna insatser har varit mycket olika, bl.a. beroende på den höga andelen företag som verkar inom den skyddade sektorn av branschen. Det är rimligt att anta att man i en annan marknadssituation kan förvänta sig att fler företag når upp till den FoU-andel som de redan i dag konkurrensutsatta kan visa upp, t.ex. Svenska Nestlé AB, eller ungefär 3 % av förädlingsvärdet, enligt de mest aktuella siffrorna. Det kan jämföras med massa och pappersindustrin, som är en annan bransch som drar nytta av Sveriges naturliga råvaror och där man sedan mitten på 80-talet har ökat sina FoU-insatser från i storleksordningen 2 Min första kommentar gäller FoU-verksamhetens lokalisering inom livsmedelsindustrin och det råvarulevererande jordbruket. Det är viktigt att man i detta sammanhang utnyttjar de upparbetade samverkansformer mellan branschen och universitetsforskningen som finns etablerade i Skåne. Jordbruket och livsmedelsindustrin tillsammans har, inte minst i EG-perspektivet, här ett av sina kärnområden -- detta trots att sysselsättningen har minskat mellan 1970 och 1992 7 300 till 5 800 i den konkurrensutsatta livsmedelsindustrin. Det krävs kraftfulla insatser i alla led för att bryta denna utveckling. Förhoppningsvis kan den från olika håll aktualiserade tanken på ett industriforskningsinstitut inom livsmedelsindustrin lokaliserat till Skåne förverkligas inom ramen för den nya forskningspolitiken. Min andra kommentar gäller relevansen i universitetets livsmedelsforskning. I en artikel i tidskriften Livsmedelsteknik nr 3/1994 beskrivs några av de nya produkter som just nått fram till marknaden och som har sitt ursprung i forskningsinsatser vid Lunds universitet. Det första verkligt ''funktionella'' livsmedel som tagits fram i landet är hälsodrycken ProViva från Skånemejerier, och nya metoder för kvalitetsbedömning av jordbruksprodukter finns redan. En ny bantningsdryck, ett instrument för mjölkvalitetsbestämning, en metod för framställning av ett nytt kommersiellt vegetabilieprotein, en ny teknik för industriell framställning av skalad potatis och ett sätt att ta fram tillsatsfria torkade äppelbitar som inte brunfärgas är på gång, och nya produkter kommer. Framställningen av dessa produkter utmärks av industrisamarbete, kvalificerad teknologi och tvärvetenskap. Ett tjugotal forskare med ett tiotal specialiteter har samverkat. En central roll har Ideon Agro Food spelat genom att förmedla olika industrikontakter. Min slutsats blir att detta fungerande forskningssamarbete, som redan har uppmärksammats av den nya teknikbrostiftelsen och där verksamheten vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp självfallet också har en viktig roll att spela, måste få möjlighet att etablera sig som en tung samarbetspartner till NUTEK, SJFR och andra anslagsbeviljande instanser inom livsmedelsområdet. Härigenom skulle möjligheterna till exportframgångar och därmed tryggad framtid för de svenska livsmedelsföretagen, deras leverantörer och anställda kunna förverkligas. Herr talman! Jag yrkar bifall till betänkandets hemställanspunkter utom vad gäller mom. 15, 16, 17, 24 och 40, där jag i stället yrkar bifall till reservationerna.

Herr talman! Det är kanske fel att kalla det här replik. Jag skulle helt enkelt vilja instämma i Jan Backmans beskrivning och hans synpunkter på betydelsen av den forskning och utveckling som bedrivs vid Lunds universitet och de institut som han nämner. Det är beklagligt att Jan Backman inte tycker att han kan rösta för det ökade anslag till ett program för livsmedelsteknisk forskning som begärs i en reservation till betänkandet.

Herr talman! Tänk om vi kunde ägna oss mer åt sakfrågorna än åt partipolitik! Då tror jag faktiskt att våra väljare skulle bli väldigt glada. Bengt Dalström, som är Ny demokratis huvudman i näringsutskottet, har utvecklat vår syn på ett mycket fint sätt. Jag tänker därför koncentrera mig på en del av det hela, som han har överlåtit till mig. Det gäller en motion som vi har väckt om riskkapital för kvinnligt företagande. Riksdagen har ju beviljat en ansenlig summa till riskkapital för företagande, men 51 % av svenska folket får inte del av detta kapital. Varför får de inte det? Jo, det beror för det första på att de är kvinnor och för det andra på att de begär för litet kapital. Det är ganska konstigt. Varför kan de inte få del av pengarna? Ja, det beror på en av felaktigheterna i skrivningen när rikskapitalbolagen tillsattes, i fråga om att de skulle börsnoteras. Genom att de här bolagen skall börsnoteras har de väldigt svårt att hantera mindre belopp och samtidigt få lönsamhet. Det tar nämligen lika lång tid att arbeta med ett mindre belopp som med ett större. När vi nu har konstaterat detta och vet att en grupp inte får del av detta kapital borde vi göra någonting åt det. Det är med ett stort intresse som jag har deltagit i arbetet i utskottet. Jag konstaterar att vi är ganska överens. Men då kommer partipolitiken in igen och sätter hinder i vägen för ett förnuftigt förslag. Jag har haft förmånen att delta i arbetet i olika utskott, och jag tycker att ledamöterna i näringsutskottet är en samling människor med särskilt goda idéer och sunt förnuft. Om vi hade fått ägna oss åt sakfrågorna är jag övertygad om att vi skulle ha kommit fram till en annan slutsats i utskottet. Dessutom är ju i alla fall en tredjedel av ledamöterna i riksdagen kvinnor. Jag vill fråga: Var finns de kvinnliga ledamöterna i alla partier i den här frågan? Jag kan tala om att många av dem har varit i kontakt med mig och framfört att man borde genomföra det här. Jag har då sagt: Gå då till era partiledningar och se till att ni får stöd för det här så att vi kan genomdriva det. Men det bidde inte ens en tumme -- trots att vi var mycket, mycket nära att få igenom detta. I det sammanhanget vill jag hålla med om det som Gudrun Norberg tidigare sade när hon talade om vissa problem för kvinnorna i näringslivet. Men jag vill då fråga Gudrun Norberg varför hon inte arbetade mer för att den här motionen skulle bifallas. Även Kjell Ericsson instämde i sitt anförande i att kvinnorna har sådana problem. När man talar om riskkapital -- det gör många, och det har också gjorts från kammarens talarstol i dag -- talar man mycket om Atle och Bure. Som kammaren vet har jag varit mycket engagerad i den frågan. Det är fullständigt felaktigt att tala om Atle och Bure! Ni vet mycket väl att Atle och Bure inte skall syssla med direkta investeringar. Enligt vad vi här i kammaren har bestämt skall de syssla med indirekta investeringar, och det är också precis vad de gör. Det blir tal om direktinvesteringar bara om det rör sig om litet större belopp och om investeringar av annan karaktär. Men det är alltid Atle och Bure man använder i debatten. Jag kan förstå att näringslivet gör det och att journalisterna gör det, men jag förstår inte att ni gör det som borde veta bättre! Det är Atles och Bures dotterbolag som skall sköta den saken. Jag tycker faktiskt att ni är dåligt informerade om vad som egentligen sker. Framemot valrörelsen kommer ni nog att kunna konstatera att det har hänt och händer betydligt mer än vad ni tror. Men det är ett problem med de riktigt små satsningarna, och det är också därför som vi har förändrat de utvecklingsbolag som nu kommer att sjösättas. Jag hoppas också att den här debatten och det här betänkandet skall tränga igenom till de nya styrelserna och ledningarna, så att de verkligen tar itu med ''den kvinnliga problematiken''. Så till ett annat område som inte har berörts i debatten. Jag saknar faktiskt en mer pragmatisk näringspolitik med avseende på den framtida kopplingen till EU, speciellt när det gäller företagen. Jag tycker att det skulle behövas litet större framsynthet för att så att säga lära de svenska företagen vad det är för förhållanden de skall ge sig in i rent tekniskt och -- inte minst -- marknadsmässigt. Där tror jag att man kan göra mycket mer när det gäller informationsteknologi. Det gläder mig att regeringen har för avsikt att satsa en hel del pengar på att utveckla informationsteknologin. Jag hoppas då att man inte glömmer bort den delen när det gäller vårt inträde i EU. Jag var för ett par månader sedan i Bryssel och blev då varse att EU faktiskt har en undermålig informationsteknologi. Det gör det här ännu mer angeläget. Eftersom vårt parti nyligen har varit väldigt mediefokuserat vill jag till sist framhålla att vår partistämma -- till skillnad mot vad ni har läst i pressen -- såvitt jag vet var den lugnaste partistämma som förekommit i något parti i Sverige under de senaste trettio åren. Medierna kan verkligen rapportera på ett underligt sätt! Jag vill också understryka att vi inte har för avsikt att förändra partiets riktning eller att förändra vår politik. Vi har precis samma fina partiprogram som vi har haft hela tiden. Vi bedriver en lika konsekvent politik nu som tidigare -- även om en del kan ha en annan uppfattning på den punkten. Skillnaden är att det är slut med att lägga oss platt för regeringen. Vi för vår politik, vi för fram den, vi kommer att strida för den och vi kommer att gå de vägar som ger det resultat som vi vill uppnå. För att undvika missförstånd vill jag också understryka att vi är ett borgerligt, icke-socialistiskt parti som arbetar med sakpolitik. Med det slutar jag, herr talman.

Herr talman! Svenska varvsföretag har under flera år varit strykpojke inom näringspolitiken. Såvitt jag förstår har rädslan för nya stora subventioner blockerat regeringskansliet och framför allt näringsminister Per Westerberg. Några exempel som jag kan anföra är att Vägverket med statliga subventioner beställt flera stålbroar i Norge och Finland. Och för att ta ett exempel från fartygssektorn kan jag nämna att en vägverksfärja faktiskt har beställts i Egypten. När man ser ut över varvsvärlden kan man konstatera att nästan alla länder lämnar någon form av stöd till sin varvsindustri men också till annan tyngre produktion. Som nämns i betänkandet avvecklade vi vårt stöd den 15 januari 1993. Sedan dess har svenska företag förlorat flera och stora order, och dessutom har tyvärr flera företag gått i konkurs. Jag gläder mig emellertid åt att näringsutskottet tillstyrkt min motion. Äntligen, skulle jag vilja säga. Utskottets skrivning på s. 54 är som jag ser det stark. Utskottet uttalar där att det noga bör prövas ''att under våren 1994 vidta åtgärder som kan förbättra konkurrenssituationen för svensk varvsnäring. EKN bör sålunda skyndsamt redovisa sitt uppdrag till regeringen.'' Vidare säger utskottet att regeringen bör vidta åtgärder ''som syftar till att varvsnäringen i Sverige får likvärdiga konkurrensförhållanden med varvsindustrin inom OECD''. När det gäller den förhandling som pågår inom OECD -- Kjell Ericsson tog upp just den frågan i sitt anförande -- vill jag säga att jag definitivt ställer upp på att man bör kunna avveckla subventionerna till varvsindustrin inom OECD-området. Hade man gjort det skulle jag inte ha skrivit motionen. Att avveckla subventionerna över hela linjen hade varit den bästa lösningen. Då hade det blivit konkurrens på lika villkor. Men så länge som det inte är det tycker jag att vi i Sverige bör ha samma möjligheter och samma regler som de andra länderna tillåter sig att ha. Med näringsutskottets skrivning verkar nu emellertid allt bra. Men så börjar man ändå fundera. Det räcker inte med bra texter. Kommer näringsministern att ta uppdraget från riksdagen på allvar? Förra året när vi diskuterade det här i kammaren lovade näringsministern att följa ärendet. Om de andra länderna fortsatte med subventionerna var han möjligen beredd att vidta någon åtgärd. Mer än så blev det inte. Dessutom finns det tyvärr en borgerlig reservation i det här ärendet. Detta är ett viktigt problem som väcker oro. Herr talman! Nu har vi chansen att ge de varvsföretag som finns kvar i Sverige möjligheter att arbeta på samma villkor som våra konkurrentländers varvsföretag. Låt oss ta den chansen! Men då krävs att utskottets majoritet består även i kammarens beslut och att regeringen snabbt förverkligar riksdagens beslut. Jag hoppas på detta och yrkar bifall till utskottets förslag när det gäller stödet till svensk varvsindustri.

Herr talman! Här kommer det ännu en glad ledamot! Precis som Bo Nilsson är jag glad över det här betänkandet på en punkt, nämligen när det gäller varvsfrågan. Det är glädjande efter alla de sorger och bedrövelser som har drabbat en bransch, som jag känner väl från min hemstad Uddevalla. Uddevallavarvet lades ned, men det finns fortfarande varvsindustri i Sverige. Det finns både varv och en underleverantörsindustri. Sedan Sverige under den tidigare regeringen avvecklat allt varvsstöd har den här branschen fått kämpa under mycket svåra villkor. Konkurrenter i andra länder har haft ett försprång. Med ett riksdagsbeslut i dag, som inkluderar ett bifall till Bo Nilssons motion och även till motionen från mig och Rolf Nilson, kan denna industri få rimliga konkurrensvillkor. Herr talman! Det tar tid, men ibland går det i alla fall framåt. Det är glädjande. Detta är naturligtvis ett direkt stöd till varvsnäringen, men indirekt kan det också vara ett stöd till min hemregion Uddevalla. Det är viktigt. Uddevalla har drabbats hårt av varvsnedläggningen, men det finns fortfarande möjligheter på varvssidan. Det finns verkstadsföretag som kan göra insatser inom den befintliga varvsindustrin och på underleverantörssidan. Herr talman! Det är beklagligt att näringsutskottets majoritet i detta läge inte har stött vårt andra yrkande om ett stöd till en förprojektering av ett nytt storvarv i Uddevalla. Vi har i vår motion inte begärt att riksdagen skall ta på sig stora åtaganden och subventioner när det gäller ett sådant storvarv. Det enda vi har begärt är att riksdagen skall säga att man ställer sig positiv till att stödja förprojekteringen -- studierna -- som skall kartlägga förutsättningarna. De konsulter som arbetar med projektet säger uttryckligen att de inte vill ha något generellt stöd. De vill bara ha stöd till förprojekteringen. Vi åtar oss alltså ett oerhört begränsat risktagande för att kunna vinna mycket i andra änden. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet under mom. 17. Herr talman! För några veckor sedan diskuterade jag skatter med biträdande finansminister Lundgren, allmänt kallad skatteministern. Han sade att det gäller att se till att inte hela Sverige blir som Uddevalla. Jag blir sällan förvånad i debatterna, men då blev jag litet fundersam. Vad menade ministern med det? Jag tycker nämligen att Uddevalla är bra. Sedan insåg jag vad han menade. Han menade naturligtvis att hela Sverige inte skall få de oerhört allvarliga sysselsättningsproblem som finns i Uddevalla. Det var den insikten som ministern hade. Den insikten tycks ministern vara ensam om i regeringskretsen. Man gör ju ingenting åt en region där var femte person nu står utanför arbetsmarknaden -- det är fakta. Det betyder att det bor en arbetslös i vart femte hus i mitt villaområde och i var femte lägenhet i Uddevalla. Detta är ett katastrofläge. Jag har motionerat utifrån den insikt som statsrådet har om att Uddevalla har särskilda problem och behöver stöd. Uddevalla har även särskilda möjligheter. Uddevalla ligger marknadsmässigt bra till. Där finns en miljö och en kultur som talar till regionens fördel. Där finns kompetens och utbildad arbetskraft. Problemet är industrisysselsättningen. Det behövs en bra offentlig sektor, men vi kan inte bara leva på den offentliga sektorn. Vi behöver industrin. De borgerliga ledamöterna i näringsutskottet har sagt att det nu går bra för industrin. Det beror inte på att det bedrivs en bra näringspolitik. Det beror på penningpolitiken. Man har bloddopat industrin med devalvering. Tänk på oss som inte har någon industri! I Uddevalla är man nu nere på 7 % industrisysselsatta. Vi behöver en återindustrialisering. Det behövs riskkapital för att kunna få i gång industrin igen. Detta inser inte näringsutskottets borgerliga ledamöter. Det är felet i den drivna politiken. I min motion har vi kommit med vissa förslag. Vi har föreslagit en Fyrstadsfond. Vi har föreslagit att finanseringen skall ske på ett visst sätt. Jag är inte så prestigefylld att det måste bli exakt den finansieringsformen. Jag har lanserat en idé från Metall i vår region om att använda vissa fonder inom arbetsmarknadspolitiken, men vi kan välja andra metoder. Vi kan välja att de medel som Volvo har fått och nu skall betala tillbaka till staten skall användas till näringspolitiska satsningar i Fyrstadsregionen. Det vore rimligt. Stödet var ju avsett för regionen. Det var inte för att stärka Volvos likviditet som man levererade dessa pengar. Därför är det rimligt att riksdagen fattar beslut om att pengarna skall vikas för näringspolitiska satsningar i Uddevalla-- Herr talman! Jag vill yrka bifall till yrkande 4 i motion 282 under mom. 6. Jag får sannolikt inte igenom det yrkandet. Då lovar jag att återkomma i denna fråga, så att vi får fram riskkapital till regionen; vi kommer ju nu att behandla regionalpolitiken. Borgerliga ledamöter av utskottet! Besök era partivänner i Uddevalla! Det är en borgerligt styrd kommun, en moderatstyrd kommun med andra borgare vid rodret. Besök dem och fråga hur verkligheten ser ut där! Då förstår ni att jag har rätt. Jag kommer att få lika rätt som jag hade i fråga om varvet. Ni kommer att tvingas att gå med på dessa motionsyrkanden. Annars får ni höra sådana ord som man inte skall använda i denna kammare. Ni måste ändra er på samma sätt som nu har skett. Nu har vi ju fått fram en majoritet för varvsstödet.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 16 behandlar statliga företag. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4. Jag avser att begära votering på reservation nr 1. Trots uppgörelsen om ett moratorium för utförsäljning av statliga företag har den nuvarande regeringen fortsatt med utförsäljningen i oförminskad takt. Om man nu i efterhand ser på det som har skett finner man att vi socialdemokrater helt klart hade rätt när vi befarade att de statliga företagen skulle realiseras av ideologiska skäl. Värdet på exempelvis SSAB och Celsius har nu fastställts av marknaden. Det visar sig att rabatterna uppgår till flera miljarder kronor. Det har vi tydligen råd med, trots ett fruktansvärt stort budgetunderskott. När det gäller att ge rabatter och skattelättnader till aktieägare saknas det inte pengar, enligt den nu förda borgerliga regeringspolitiken. Vi kan tänka oss en viss utförsäljning, men den skall vara befogad av industriella orsaker. Vi tycker att sammanslagningen av Assi och Domän är bra. Vi har t.o.m. efterlyst den samordningen inom det statliga företagandet tidigare i år, men inte privatiseringen. Vi ser ingen mening med att sälja ut välskötta företag som ger vinst. Tvärtom, det tar bort kapital från andra satsningar på nya företag. Vi behöver nya företag, inte ägarbyten i befintliga företag. Det är knappast troligt att det skapar nya jobb. Vi tycker att staten även fortsättningsvis bör ha en betydelsefull roll som ägare av företag inom både basindustrin och andra branscher. Ett statligt ägande är motiverat av bl.a. sysselsättnings och regionalpolitiska skäl och behövs därutöver för att skydda viktiga naturtillgångar, såsom skog, mark och även vår vattenkraft. Dessutom måste det finnas statliga företag som en motvikt till det privata näringslivet. Den borgerliga regeringens privatiseringsprogram, som drivits fram av ideologiska skäl, undergräver möjligheterna för staten att genom sina företag trygga goda levnadsförhållanden för medborgarna i olika delar av landet. En utförsäljning av naturtillgångarna skulle vidare leda till en utarmning av landsbygden. Regeringen har dessutom inte insett den stora betydelse, inte minst från sysselsättningssynpunkt, som de statliga företagen har i framför allt de nordliga skogslänen. En privatisering kommer att leda till att det långsiktiga ansvarstagandet som hittills varit en ledstjärna för företagen ersätts av kortsiktiga affärsmässiga motiv. Vi har också en reservation som behandlar avsättning av mark till naturvårdsändamål. Enligt vår uppfattning innebär en privatisering av det nybildade Assidomän en risk för ett minskat skydd för områden som är värdefulla från naturvårdssynpunkt. De riktlinjer som tidigare fastställts kan visa sig otillräckliga, eftersom Assidomäns framtida agerande endast skall baseras på affärsmässiga överväganden. Även efter försäljningen av aktier i Assidomän kommer staten att vara majoritetsägare i bolaget. Enligt vår uppfattning skall detta inflytande utnyttjas så att bolaget tar initiativ till att ytterligare markområden skyndsamt avsätts till naturreservat på villkor som är rimliga med hänsyn till Naturvårdsfondens resurser. I reservation nr 4 behandlar vi närservicen. Många butiker ute i landet är för sin överlevnad beroende av att vara ombud för olika statliga bolag, såsom Tipstjänst och Apoteksbolaget. Därmed är också många människor för sin försörjning av dagligvaror beroende av att butikerna får ha kvar sitt ombudskap på rimliga villkor. Förändringar av flera slag påverkar förutsättningarna för butiker och även för aktuella bolag att upprätthålla en god servicenivå i glesbygd. Vår uppfattning är att det är angeläget att det görs en kartläggning av utvecklingstendenserna och deras effekter för medborgarnas närservice. Härvid får uppmärksammas inte bara de tekniska förändringarna, utan även de omstruktureringar av verksamhet som håller på att ske när det gäller vissa av de berörda bolagen, såsom Tipstjänst, Apoteksbolaget och Posten. Vi anser att det är rimligt att de statliga företagen tar särskild hänsyn till förhållandena i glesbygd och allmänt beaktar effekterna för närservicen när villkoren för ombuden förändras.

Herr talman! Bo Finnkvist sade många kloka saker om statligt ägande. Jag skall så långt möjligt försöka undvika att upprepa vad han sade. Jag vill bara markera att jag instämmer i det mesta. Sedan den här regeringen tillträdde har vi ansett oss föranledda att markera vikten av statligt ägande. Vi ser det inte som särskilt märkvärdigt utan snarare som ett naturligt och nyttigt inslag i det svenska näringslivet att staten är ägare till olika typer av företag. Det kanske mest naturliga är att vi har ett statligt engagemang i det man brukar kalla för basnäringarna. Historiskt har det tillkommit genom att man har betraktat naturresurser och råvaror som ett slags gemensam egendom, ett nationellt intresse. Det är en syn som har drivits av dem som i dag är moderater, dvs. av tidigare konservativa politiker. De har haft en känsla för svenska tillgångar och svenska värden och för att de inte skall skingras hur som helst. Det synsättet har i viss mån fortfarande giltighet. Det gäller malmen, skogarna, älvarna och vattenkraften. Det finns även andra branscher där det är rimligt och vettigt att staten är engagerad. Jag tänker framför allt på sådana branscher som brukar kallas för framtidsbranscher, där det finns spetsteknologi och där man förväntar sig en utveckling på världsmarknaden. Det kanske också görs stora satsningar på forskning med samhälleliga medel parallellt med att det sker en industriutveckling. Det finns många lyckosamma exempel på ett sådant växelspel mellan företag, forsknings och utbildningsinsatser och statliga beställningar i svenskt näringsliv. ABB, Telia och Vattenfall är sådana exempel. Jag skulle helst vilja slippa nämna den svenska framgångsrika försvarsindustrin, som också har haft garanterad avsättning för sina produkter och kompetenta beställare. I de fall där det finns ett sådant samspel är det inte alls orimligt utan snarast naturligt att staten är med och äger företag. I ekonomiska kriser har samhället fått vara något slags städgumma, en sista instans som får ta det sociala ansvaret även för industriproduktion. Det har inneburit att staten har tagit över en mängd företag som man kanske egentligen inte har planerat att ta över. Man har ställt upp och visat samhällsansvar. De sociala konsekvenserna hade blivit oacceptabla om staten inte hade gått in. Så var det under den förra borgerliga regeringsperioden då man genomförde en enorm socialisering. Så har det varit under den här regeringsperioden då Bo Lundgren mot sin vilja har tvingats socialisera banker. Det är bra att man har gjort det. Det är till nytta för samhällsekonomin. En del av de företagen tycker jag att det är rimligt att staten säljer när de är städade och har förutsättningar att klara sig. Därigenom kammar man hem vinster till statskassan. Det finns ingen anledning att driva de företagen i statlig regi. Det finns ingen anledning att driva läskedrycks eller korvfabriker i statlig regi. Det skall åtminstone inte vara huvudprincipen. Sådana företag bör säljas vid lämpligt tillfälle när företaget är moget och när marknaden är mogen att ta emot företaget. Vi har invändningar mot den politik som regeringen har valt. När regeringen tillträdde satte den upp en lista med 35 företag i en salig blandning -- Statens hundskola, LKAB, Nordbanken m.fl. Det var en pytt i panna av företag. Man sade att man ville ha fria händer för att sälja dessa företag. Tyvärr gav riksdagen regeringen fria händer att sälja. Ur demokratisk synvinkel tycker jag att det är tvivelaktigt. Det innebär att man i regeringens händer lägger ansvaret för en mycket, mycket stor gemensam förmögenhet som detta ägande innebär. Riksdagen kopplas bort från ansvaret och kontrollen av regeringen när det gäller processen för förändringen av ägandet. Vi menar att det mandat som regeringen har för försäljningen bör upphävas. När det gäller större förändringar av det statliga ägandet tycker vi att det är självklart att riksdagen skall fatta beslut. Det skall finnas ett bra beslutsunderlag, och sedan skall man säga ja eller nej. Det finns en del att säga om de privatiseringar som har varit aktuella. Bo Finnkvist talade mycket om dem. Vi kan lämna Assidomän åt sedan. Det bolaget har man redan sålt. Affären är genomförd. Vi kom för sent. De synpunkter vi hade på hur försäljningen skulle gå till finns redovisade i betänkandet. Jag tänker därför inte upprepa dem. Celsius sålde man för billigt. Troligen gjorde man detsamma med SSAB. Nordbanken, som står på tur, tycker vi inte att det är speciellt angeläget att sälja. Jag har litet svårt att förstå socialdemokraterna som egentligen har gått emot alla försäljningar förutom försäljningen av Nordbanken där man tycks vara med på regeringens linje. Det skulle vara kul att få höra en förklaring till varför det är på det viset. Det kanske är gamla åtaganden. När det gäller Pharmacia, som har nämnts, och Nordbanken, som också har nämnts, tycks marknaden inte vara beredd att ta emot de företagen nu. Det finns för litet kapital. Man stör handeln på börsen om man går ut i stor skala med stora statliga företag nu. De signalerna tycks ha gått fram till regeringen, den verkar inte vara angelägen nu. Det är bra. Men det är just den här typen av effekter som ett ideologiskt motiverat utförsäljningsprogram kan föra med sig. Det finns en handel med företag som pågår naturligt på börsen och som kan störas om staten vräker ut en mängd stora företag och på så vis suger åt sig det kapital som är tillgängligt för handeln. En annan oerhört viktig synpunkt är att det företagande som staten behåller drivs på ett bra sätt, att inte regering och riksdag lägger sig i den dagliga skötseln och håller på och detaljstyr. I slutet av förra regeringsperioden skapades det former för ett sådant hanterande med ett ''mellanled'' mellan politiken och företagen. Det tror jag var en bra lösning som borde ha fått utvecklas vidare. Det avskaffade den här regeringen också av ideologiska skäl. Med detta stöder jag de socialdemokratiska motionerna. Jag vill inte gå längre än Bo Finnkvist gjorde, och förorsaka att vi får onödiga voteringar, utan jag instämmer i Bo Finnkvists bifallsyrkande och lämnar ifrån mig ordet.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 16 Utskottet vidhåller sin tidigare uppfattning att statens främsta uppgift inom näringspolitiken är att ange generella ramar och regelsystem för företagens verksamhet. Därför skall programmet för privatisering av statliga företag fullföljas i den takt som marknaden tillåter. De försäljningar som hitintills har gjorts har varit lyckade. Målsättningen om ägarspridning har uppnåtts. Den senaste, Assidomänförsäljningen, är egentligen över all förväntan. Försäljningen av statliga företag sker inte enbart i Sverige utan runt om i Europa. Den här politiken har haft till syfte att öka effektiviteten i respektive lands ekonomi och att öka effektiviteten i de berörda företagen, att minska statens skuldsättning samt sprida ägande och därigenom öka effektiviteten i hela det ekonomiska systemet. Jag vill också än en gång påminna om riksdagens beslut om försäljning av ett flertal statliga företag. Det skulle ske genom att staten säljer dessa företag i första hand till enskilda medborgare och till anställda i respektive företag, men även till företag, institutioner och organisationer i Sverige och utomlands. Genom försäljningarna vill regeringen för det första skapa ägarlösningar som stärker varje enskilt företag och ökar konkurrenskraften. För det andra vill man ge en klar rollfördelning mellan stat och näringsliv. Staten skall skapa spelreglerna men inte själv delta i spelet. För det tredje vill man stimulera många människor att spara direkt i företagen. Jag har naturligtvis tagit del av innehållet i reservationerna. Jag kan bara konstatera att socialdemokraterna fortfarande försvarar den sammanblandningsekonomi som för länge sedan borde vara borta. Förmågan att se fördelarna med ett till en bredare allmänhet spritt ägande saknas. Man inser inte hur viktigt det är för näringsliv och tillväxt att statens uppgifter renodlas. I den första reservationen skriver socialdemokraterna att en utförsäljning av statens naturtillgångar skulle leda till en utarmning av landsbygden. Om det skulle finnas någon som helst substans i det påståendet borde utarmningen redan ha skett i flertalet områden där det också finns mycket av privat ägande. Även socialdemokraterna måste veta att det faktiskt inte är så här. Vad är det egentligen för skillnad mellan naturtillgångar som ägs av staten och naturtillgångar som ägs av privata, företag eller bolag? Jag kan inte tänka mig att t.ex. skog skulle vara sämre skött eller ha ett annat värde om den ägs av staten eller om den ägs av någon annan. Det viktiga är att den används rätt, att man producerar den, avverkar den och ser till att industrin får sin råvara. Det påverkar också vår handelsbalans högst väsentligt. Detta är en av våra absolut största exportprodukter. Vidare sägs att regeringen inte har insett den stora betydelse, inte minst för sysselsättningen, som statliga företag har framför allt i skogslänen. Jag kommer faktiskt från ett skogslän. Jag bor mitt i ett område där det finns både statligt ägande och privat ägande, både stora bolag och mindre ägare. Jag kan inte se någon skillnad i handhavandet av de s.k. naturtillgångarna. Inte heller har jag sett någon skillnad när det gällt rationaliseringar, sysselsättning eller något annat. Det är exakt detsamma vare sig det gäller Domänverket, numera Assidomän, SCA, Modo eller någon annan. I reservationerna tas också priset på aktierna upp. De har enligt socialdemokraterna sålts till för lågt pris. Från talarstolen har Bo Finnkvist sagt att man har realiserat, att man har rabatterat. Om den kritiken skulle vara riktig vill jag påminna om att Socialdemokraterna sålde aktier i SSAB för väsentligt lägre pris än vad som nu har satts. Det skedde redan 1986 första gången och 1989 andra gången. Nivån på aktievärdet har varit från 70 kr och uppåt. I dag är det nästan uppåt 300. Det har varierat upp och ned under den här tiden. Innan man gick ut och sålde gjorde också olika institut en ordentlig prövning av var priset för aktien skulle ligga. De facto måste man konstatera att det här sägs att man har förlorat 2 miljarder inte bara på SSAB-aktien utan även på andra. Men då kan man fråga sig vad som skulle ha hänt om den socialdemokratiska näringspolitiken hade fått fortsätta. Hade det funnits något värde i SSAB att sälja? Hade man då fått in någonting? Jag tror inte att vi hade haft något intresse över huvud taget ute i näringslivet, hos aktieägare eller kapitalägare, för att placera pengar i SSAB-aktier i så fall. Då hade inte alls de här nivåerna varit på tal. Det har vi sett tidigare under den helstatliga SSAB eran. Det var bara röda siffror i 33 år. Det är först när det kom privata inslag genom att näringslivet blev delägare som det har rättats till och man har kommit på rätt köl. Frågan om avsättning av mark för naturvårdsändamål har också tagits upp av socialdemokraterna i en reservation. På över 700 platser i landet har vi avsatt mark för naturvårdsändamål. 1,4 miljoner hektar mark ingår inte affären utan är avsatt för naturvårdsändamål. Dessutom har vi ett mycket stort antal naturreservat och nationalparker. Därmed tycker vi att behovet är tillgodosett. Närservicen är en fråga som socialdemokraterna vidare tagit upp i en reservation. Både Konsumentverket och Glesbygdsdelegationen har uppgiften att följa utvecklingen. Det kan vara svårt att tvinga Tipstjänst till att ha spellokaler på alla platser i landet. Jag tror inte att vi har möjlighet att besluta om det. Naturligtvis har det stor betydelse för glesbygden. Det är alldeles självklart. Man får väl följa utvecklingen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska reservationerna och Ny demokratis reservation.
Herr talman! Jag bad tidigare Olle Lindström att lägga formuläret åt sidan och ta en ordentlig diskussion om själva sakfrågorna. Att det kan vara behövligt visas av de exempel som Olle Lindström väljer. Olle Lindström tar SSAB som exempel på misslyckat statligt ägande. Det är väl snarast ett utomordentligt exempel på hur statligt ägande har tillfört stålindustrin någonting. Man kan säga att det statliga engagemanget var förutsättningen för en omstrukturering, rationalisering och modernisering av SSAB och har gjort den till en av världens modernaste stålindustrier som det har gått att sälja. En annan sak jag nämnde är Bo Lundgrens banksocialisering, den stora socialisering av fastighetsmarknaden och av industrier som den här regeringen har tvingats genomföra i spåren av bankkrisen. Det visar hur tomma paroller om stora privatiseringsprogram och ideologiska markeringar är när verkligheten tränger sig på. Jag tycker att det är bra att staten tog sitt ansvar för bankerna, som var på dekis. Det är bra att staten går in och försöker rädda så mycket som möjligt av panterna, strama upp det hela och göra någonting av det som man har fått i sina händer. Det är inte problemfritt. Jag vet att det finns privata företagare som nu klagar att Securum blev en konkurrent. Jag tror att man får ta sådana olägenheter. är det gäller ägandet av skog har vi en gammal tradition i Sverige. Om man går väldigt långt tillbaka kan man säga att i princip all mark som inte uttryckligen hade några ägare var gemensam mark och skog. I stora skogsländer som Canada och USA finns ett påtagligt statligt ägande. Det är inget märkvärdigt med det. Det är ingenting som man får kalla fötter för och vill sälja ut så snabbt som möjligt, utan det är helt naturligt. Det är en tillgång som man vårdar och utvecklar efter bästa förmåga. Det tycker jag är bra. Sådant har Sverige sysslat med tidigare, och det tycker jag att man skall fortsätta med.
Herr talman! Rolf L Nilson säger att staten har rationaliserat och sett till att SSAB har blivit någonting som är av värde att sälja ut. Faktum är att det inte skedde under den helstatliga eran, utan det har skett först sedan det kom in flera ägare i SSAB. Därmed inte sagt att inte staten haft ett engagemang och tillsatt pengar under lång tid. Det var ganska långt tillbaka i tiden, men det var naturligtvis viktigt vid den tidpunkten. Så säger Rolf L Nilson att man tvingats till banksocialisering, som han kallar det för. Det är alldeles rätt. Det var nödvändigt att göra att så, men ingen ville det. När man har rättat till hela det ekonomiska systemet, som kraschade under slutet av 80-talet och i början av 90-talet, skall man kunna sälja ut också sådana företag. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna göra det. När det gäller ägande av skog säger Rolf Nilson att det är tradition i Sverige med gemensam skog. Men det hindrar inte att man förändrar ägandet för skogen. Den sköts precis lika bra och visar upp lika stora produktionssiffror med privat som med statligt ägande. Därför menar jag att det inte finns någon anledning att påstå att det på något sätt skulle innebära en utarmning av landsbygden och glesbygden eller att statligt ägande skulle vara säkrare när det gäller sysselsättning. Så har det inte varit, åtminstone inte efter vad jag har erfarit, och jag bor mitt i ett sådant område. Man har i denna riksdag varit överens om att statliga företag skall leva under samma förhållanden som privata. Då finns det väl ingen anledning att staten skall fortsätta med att både sätta spelregler och vara domare.
Herr talman! Visst kan man sälja ut -- det sade jag i mitt inledningsanförande. Man kan göra det på ett ordnat sätt och efter diskussion. Men varför ge sig på naturtillgångarna? Det finns ju privatägd skog. Det finns stora privata skogsbolag. Problemet är att det är så få aktörer på den marknaden. Olle Lindström tyckte inte om mitt exempel SSAB. Men låt oss ta Procordia som exempel. Staten fick samla upp en mängd företag under rubriken Statsföretag, tillsatte kompetent ledning och satte in pengar för att strukturera om, sålde, bytte och fick en oerhört livskraftig koncern. Det var bra. Sådant tycker jag att staten skall syssla med. Det är bra för samhället. Varför plocka upp en förlegad nyliberal lärobok och säga att nu plötsligt skall vi ha ett stort program för att sälja ut rubbet och lämna det till privata ägare, som ibland är duktiga men som misslyckas ibland? Det är inte så som det låter på Olle Lindstöm, att alla privata ägare är skickliga, ansvarstagande, kunniga och framåtsyftande. Det finns en minst lika stor risk för dåligt företagande när det sköts privat som när det sköts statligt, och det finns en större risk för bristande långsiktighet. När man säljer talar man om ägarspridning. Det är möjligt att man lyckas med ägarspridning i första ledet med Assidomän. Men vad hindrar att någon av de privata storkoncernerna dammsuger marknaden på aktier och ökar sitt ägande, ökar koncentrationen, eller att utländska storbolag suger upp marknaden? Vi får i stället en ökad koncentration, inte en ökad ägandespridning. Vi kan t.o.m. hamna i den situationen att det Sverige privatiserar under Moderaternas ledning köps upp av ett utländskt statligt företag. Det är ingen finess med det. Gör det lugnt och fint, plocka fram objekt som är lämpliga att privatisera, ta en politisk diskussion om det och fatta beslut i riksdagen. Det är vi med på alla. Men den här typen av program där man inte har tagit hänsyn till verkligheten är förlegad politik. Sverige är snart det enda land där man kör med sådant, och jag hoppas att det inte blir så länge till.
Herr talman! Rolf L Nilson säger att man inte skall sälja ut naturtillgångar. Jag ställde en fråga i mitt anförande: Vad är det för skillnad på naturtillgångar som staten äger och på de naturtillgångar som andra äger och sköter? Det viktiga är ju att man använder de resurser som vi har. Det visar sig också genom exporten av skogsråvara, som uppgår till 50--56 miljarder kronor. Då spelar det inte så stor roll vem som är ägare. Huvudsaken är att det ger sysselsättning, ekonomi och utvecklingsmöjligheter för företagen. När det gäller ägarspridning har det ju faktiskt, Rolf L Nilson, varit övertecknat vid de flesta av dessa försäljningar. Folk vill och har intresse av att köpa aktier i olika företag, givetvis inte bara i de statliga som det här fallet gäller. Rolf L Nilson sade att man skulle ta det lugnt. De är inte emot en försäljning, men de vill att man skall ta det lugnt. Det är just det som man har gjort. Man har anpassat försäljningen av de statliga företagen till det som marknaden tillåter. Det är ju det som vi har gjort under den här mandatperioden, och därför har det inte blivit så många försäljningar. Det är klart att det rör sig om stora tal, allra helst när det gäller bl.a. Assidomän. Men vi har alltså tagit det lugnt. Verkligheten är så, att man får anpassa utbudet till det som marknaden tillåter. Därför har vi vilat på en del försäljningar.
Herr talman! Olle Lindström sade att utförsäljningarna av statliga företag hade varit lyckade, och det har de ju varit. Men för vem? I efterhand kan man konstatera att det hade gått att få ut mer pengar för dessa företag än vad som blev fallet. Nu är företagen värderade. Olle Lindström tog upp SSAB som ett exempel. Större delen av nuvarande SSAB är ju företag som tidigare har varit privatägda. Dessa företag fick staten under 80-talet ta över. Sedan strukturerade man om svensk stålindustri. Om SSAB hade sålts före 1982, är jag säker på att det inte hade funnits en enda köpare, eftersom det inte fanns något värde i företaget. SSAB gick då med stora förluster. Detta fick staten under den socialdemokratiska regeringsperioden ordna upp genom att man skapade ett förvaltningsbolag, vilket vi också har efterlyst för styrning av de statliga företagen. I den föregånde debatten om näringspolitik efterlyste Olle Lindström fasta spelregler. Men man kan i dag få den uppfattningen att sådana saknas inom den statliga företagssektorn. Vad man med den nuvarande regeringspolitiken i dag vet om de statliga företagen är att de är till salu, och det gäller för alla företag som är uppräknade. Men man vet ingenting om när dessa företag skall säljas. De har en förvaltning som styr direkt under departementen. Detta förhållande kan inte vara bra för företagen. Vi har därför lagt fram förslag om att detta skall rättas till genom ett förvaltningsbolag. När det gäller syssesättning och sådana frågor har statligt ägande av Domäns skogar inneburit en trygghet i de glesare delarna av landet. Man kunde vara säker på att det bedrevs ett bra skogsbruk som var framåtsyftande.
Herr talman! Bo Finnkvist sade att försäljningarna hade varit lyckade men att man borde ha kunnat få in mer pengar. När man bestämmer priset för en aktie gör man det utifrån den situation som råder vid det tillfället. När det gäller dessa försäljningar har ju regeringen tagit till sig den expertis som finns. Olika institutioner har fått ge anbud på ungefär hur mycket aktierna kunde tänkas vara värda. I tre fyra fall blev värderingen ganska likvärdig. Därför kan det nog sägas att man hamnade så nära verkligheten som det var möjligt. Jag vill än en gång säga att värdet på aktierna har ju inte tillkommit av en slump, vare sig det gäller SSAB eller något annat bolag. Det har bedrivits en näringspolitik under den här mandatperioden som har bidragit till att det har blivit lönsamhet i näringslivet och att man har kunnat göra vinster. Även om socialdemokraterna säger sig ha ordnat upp SSAB en gång i tiden, visade ändå 80-talet att man inte gjorde några vinster -- det var ju röda siffror överallt. Det är först nu som läget för SSAB har förbättrats med ca 1 miljard i vinst jämfört med året innan. Detta gav naturligtvis en skjuts på aktiens värde, att se ett företag med den framåtandan. Enbart sänkningen av energiskatten och arbetsgivaravgifterna, som socialdemokraterna röstade nej till, innebar ca 200 miljoner för SSAB. Det är sådant här som man också måste beakta när man talar om att vi har realiserat statliga tillgångar. Det är inte på det sättet. När det återigen gäller fasta spelregler avsåg jag den näringspolitik som socialdemokraterna står för. Ni har ett budskap utanför detta hus och ett annat inne här. Det är inte fasta spelregler, och det är därför som näringslivet är oroligt för att det kan misslyckas i höst och att det kan bli en socialdemokratisk regering. Näringslivet, vare sig det är statligt eller privat, vill ha fasta spelregler, och det har inte socialdemokraterna visat prov på att de klarar av.
Herr talman! Jag konstaterade i mitt förra inlägg att utförsäljningarna av statliga företag hade varit lyckade. Men det gällde de som har köpt företagen. Det är staten som har förlorat pengar. När det gäller fasta spelregler tror jag att det är viktigt för dessa företag att de har en trygg ägare. Alla 35 företag kan inte säljas samtidigt. Därför vore det säkert fördelaktigt för företagen om man levde upp det uppgjorda moratoriet, så att det inte skedde så här snabba förändringar och utförsäljningar. Detta skapar en osäkerhet i företagen, och det är inte bra. Det är litet magstarkt av Olle Lindström att säga att företagen går bra, vilket de inte gjorde under 80 talet. Under 80-talets rekonstruktion av de statliga företagen under socialdemokratisk ledning blev det ekonomiska resultatet bra. Det är detta som den borgerliga regeringen nu utnyttjar genom att sälja ut dessa företag. Men i höst, efter valet, med en förhoppningsvis annan politisk majoritet i denna kammare kan det bli en vettig politik även inom det här området. Det innebär att de statliga företagen kan behållas. Det är en bra företagsgrupp. Vi tycker också att de kan säljas ut om det är industriellt riktigt, men man skall inte göra det av ideologiska skäl.